Herr talman! Jag skall ta upp tre frågor som herr Fransson berörde i sitt anförande, nämligen påståendet att de borgerliga försvarar de passiva skogsägarna, att avverkningsskyldigheten inte skulle drabba de aktiva och de otillräckliga insatserna i primärproduktionen. Först tar jag upp påståendet att de borgerliga försvarar de passiva skogsägarna. Jag vill påstå att som grupp är de privata skogsägarna inte dåliga. Generellt sett är de mycket skötsamma och sköter sin skog utomordentligt väl. Det finns naturligtvis inom alla yrkesgrupper plusoch minusvarianter; vi kan se det i denna kammare, och vi kan se det ute i förvärvsarbetet i övrigt. Så är vi skapta, helt enkelt. Jag tog i mitt anförande upp frågan om uppsökning och rådgivning. Jag tror att en stor del av denna s.k. passiva ägarkategori skulle kunna nås och fås att bli verksam och aktiv genom uppsökande verksamhet, kompletterad med rådgivning. Skogsstyrelsens tidigare generaldirektör har vid flera tillfällen uttalat att den nya skogsvårdslagen 1979 ger skogsstyrelsen och skogsvårdsmyndigheterna tillräckliga möjligheter att aktivera sig för att klara detta problem. Jag kommer så till den andra frågan — att denna avverkning inte skulle drabba de aktiva. Här råder betydande meningsskiljaktigheter. Vissa experter — något som vi har gott om i det här landet — påstår att det kommer att drabba de aktiva ganska hårt. Det kommer helt att bero på de tillämpningsanvisningar som kommer att utfärdas i detta sammanhang. Vi får se hur dessa kommer att se ut. Blir de liberala och moderata kanske man kan klara sig; de som drabbas blir då en betydligt mindre skara. Så till detta om otillräckliga investeringar i primärproduktionen. Se på vår motion, herr Fransson! Vi följer de krav som fördes fram av den utredning som låg till grund för 1979 års beslut: lövslybekämpning, aktiva insatser i produktionen, dikningar, planteringar m.fl. åtgärder. Kanske vi kunde sluta tala och börja handla. I det här avseendet tror jag att vi skulle kunna använda den där utsträckta handen när det gäller att öka produktionen i skogsbruket.

Herr talman! Jan Fransson säger att de borgerliga reservanterna försvarar det passiva skogsbruket. När och var, Jan Fransson, hördes jag eller någon annan centerpartist försvara det passiva skogsbruket? Är det ändå inte litet oförsiktigt att i kammaren göra ett sådant påstående mot bakgrund av vad som skett, inte minst sedan 1976? Vi förhindrade då genom en ny jordlagstiftning bl.a. det passiva ägandet av skog och jord. Vi förändrade också skogsvårdslagen 1979 och 1982, allt i syfte att skogsmarken skulle skötas bättre. Från centerpartiets sida har vi alltid hävdat att skogsmarken skall skötas så välatt en hög och jämn avkastning erhålls. Vi har hävdat att den som av olika anledningar har fått förmånen att äga skog också har skyldighet att sköta den så att detta mål uppnås. Däremot har vi i centerpartiet hävdat det enskilda ägandet och att det skall främjas. Genom en rad olika åtgärder under vår regeringstid överfördes mer än 100 000 hektar skogsmark från domänverket och bolag till privata ägare. Anledningen till våra reservationer, Jan Fransson, är att vi i dag har en skogsvårdslag som, om den följs, är ett utomordentligt instrument för skogsvårdsstyrelserna att få en skogsvård och skogsskötsel som vi vill ha. Men det gäller naturligtvis att skogsvårdsstyrelserna följer upp denna lagstiftning. Det är inte skogsmarksägaren som ensam har ansvaret för skogsmarken, säger Jan Fransson. Skogsmarken är en alltför viktig resurs för att man skulle låta skogsägaren sköta den, säger han. Läs skogsvårdslagens olika paragrafer som lägger hela denna skyldighet på skogsmarksägaren, och som innebär direkta påföljder för skogsmarksägaren, om han inte följer den lag som har stiftats. Jag noterar, herr talman, att Jan Fransson inte med ett ord nämnde förslaget till ny bekämpningslag. Men förhoppningsvis återkommer han beträffande detta i sin andra replik.

Herr talman! Jan Fransson säger att vi ställer upp på och försvarar det passiva skogsägandet. Det gör vi ingalunda. Jan Fransson sade också att primärproduktionen inte tas till vara på ett riktigt sätt. Men låt den skogsvårdslag som fastlades 1979 få verka ett tag. Det är den skogsvårdslagen vi försvarar, eftersom vi ställde oss bakom den 1979. Vi ställde oss även bakom de förändringar som riksdagen fattade beslut om våren 1982, då ett skogsproduktionsprogram antogs. Vi menar att detta program bör ligga fast, och vi vill understryka att programet kräver kraftfulla skogsvårdsinsatser såväl när det gäller anläggning av ny skog som när det gäller ungskogsröjning och gallring. Dessa insatser kan få en betydligt större verkan under åren framöver. Vi menar att det är viktigt att den här skogspolitiken kan få fortsätta att verka. Då möjliggör man ett större uttag i skogen. Det går inte att ta avverkningsnivån under några år i slutet av 1970-talet till intäkt för att driva fram en ny skogspolitik. Jag tror att lågkonjunkturen var en mycket viktig orsak till en låg uttagsnivå. Detta medförde också låga virkespriser och dålig lönsamhet. Jag anser att regeringen med denna nya skogspolitik visar ett visst misstroende mot enskilda skogsägare, och det ligger kanske helt i linje med den socialistiska inställningen. Det är allvarligt för skogsnäringen, men också för det enskilda näringslivet. Vi försvarar alltså inte passivt skogsägande. Vi försvarar den skogsvårdslag som vi har stiftat och vill att den skall få sin fulla tillämpning. Vi ställer oss inte bakom de förslag som regeringen nu lägger fram och som man anser skall vara en lösning på de problem som här dras upp när det gäller virkesförsörjningen till en skogsindustri som förmodligen är något överetablerad.
Herr talman! Jan Fransson kommenterade några av mina reservationer. Jag skall ta upp dem i tur och ordning. Jan Fransson försökte göra gallringsskyldigheten till något verkligt krångligt och talade om reglering. Enligt mitt förmenande handlar det om mycket enkla föreskrifter. Det finns redan utarbetade mallar, så det är inte några större problem. Om man inte gallrar skogen två gånger, utnyttjar man inte markens virkesproducerande förmåga på bästa sätt — det går inte att förneka — och får inte heller den fina kvalitet och de grova dimensioner som är önskvärda. Naturligtvis finns det skogsmarker som inte lämpar sig för detta och skogar som inte behöver drivas fram till dessa stora dimensioner, men det finns all anledning att införa en generell gallringsskyldighet, bl.a. med hänsyn till riksdagsrevisorernas påpekanden när det gäller domänverket. Jag vill bara upplysa om att man inom Umeåregionen för två år sedan hade gallrat bara motsvarande 18 96 av det gallringsbehov som fanns inom regionen — det är en klar misskötsel av skogen. Sedan kan man inte förneka, Jan Fransson, att det måste finnas en motsättning mellan en avverkningsskyldighet som vi beslutar om i dag och paragrafen om att man har rätt att hålla kvar beståndet i en ålder som med 60 90 överstiger slutavverkningsåldern. Men det är väl ingen större fråga att tvista om. Beträffande stöd till byggande av skogsvägar: För skogsbolag och även domänverket är det mycket lönsamt att bygga skogsvägar. Av de beredskapsmedel som gått till byggande av skogsvägar inom det inre stödområdet har skogsbolagen och domänverket plockat åt sig 74 26, och av anslaget för stöd till byggande av skogsvägar har skogsbolagen och domänverket plockat åt sig 43 96. Men har man knappa resurser att fördela tycker jag verkligen att man får titta också på detta.
Herr talman! Nu reser sig de borgerliga partiernas representanter på rad och bedyrar: Vi försvarar visst inte de passiva ägarna. Visst erkänner ni problemet — det gjorde ni även i regeringsställning. Men er lösning är mer information och rådgivning, och när ni satt i regeringsställning lade ni också på en massa stimulanser, bl.a. fullkomligt bortkastade skattestimulanser — men vi fick inte fram en enda kubikmeter mer virke för det. Vi har en annan lösning. Jag vill be de borgerliga ledamöterna att titta på s. 2 i propositionen och följa med i min pedagogiska utflykt. Ett av de skogspolitiska medlen är att hushålla riktigt med skogen. Det har kommit till uttryck i nuvarande skogsvårdslag och även i den ändring vi gör nu, när vi kopplar avverkningsskyldigheten till ransoneringsreglerna. I den föreslagna 14§ står det: ”Skogsmarkens ägare svarar för att slutavverkning bedrivs i lämplig omfattning så att en jämn åldersfördelning av skogen på hans brukningsenhet främjas.” Det är där som vi har riktlinjerna i lagen; i övrigt skall marknadsekonomin fungera. De flesta skogsägarna följer dessa riktlinjer i lagen. De kommer inte i kontakt med vare sig den maximala gränsen för vad de får avverka eller den minimala gräns vi nu kräver för vad de skall avverka. Det är så det fungerar. Men marknadsekonomins mekanismer biter inte på de passiva skogsägarna. Därför måste frågan lagregleras. Vi föreslår därför att det skall göras ett tillägg till 14 §, där det anges att man måste avverka en viss andel av skogen. Vi föreslår tillägget, därför att marknadsekonomin inte fungerar på de passiva skogsägarna. Jag tycker det är bevis nog för att det bara — om man verkligen vill förstå den här frågan — är de passiva skogsägarna som kommer att drabbas. Sven Eric Lorentzon säger att generaldirektören i skogsstyrelsen är nöjd med skogsvårdslagen. Låt mig påpeka för Sven Eric Lorentzon — han vet det för resten — att generaldirektören var ordförande i den utredning som föreslog den avverkningsskyldighet som vi nu vill införa.

Herr talman! Jan Fransson säger att det är nödvändigt att göra den här förändringen för att få de avverkningar som man eftersträvar. Jag vill gärna säga att den gallringsskyldigheten kan man både ha och mista. Den innebär i och för sig inget större ingrepp. Vad vi menar är att om röjningsskyldigheten fullgörs — precis som Jan Fransson sade — kan den med skogsvårdsstyrelsens medgivande ersättas av en tidig gallring. Så det här är alltså inget problem, om röjningsskyldigheten, som redan är inskriven i lagen, följs upp. Jag har aldrig sagt att den har följts till punkt och pricka. Tvärtom råder det framför allt inom storskogsbruket en våldsam eftersläpning i fråga om röjning. Jag törs säga att det är medvetet, därför att man har väntat sig att få använda kemisk besprutning. Ur den synpunkten kan man hälsa med tillfredsställelse att vi åtminstone på den punkten är överens. En röjning kommer förhoppningsvis nu att sättas i gång. När det sedan gäller avverkningsskyldigheten är vi fortfarande långt ifrån varandra. Den avverkningsskyldighet som föreslås slår ju blint och därmed fel. Den drabbar de aktiva och gynnar de passiva. Det är lätt att ta fram många exempel på detta. Den skogsmarksägare som har lagt upp ett stort förråd drabbas inte särskilt mycket av regeringens nu föreslagna avverkningsskyldighet, medan den som har varit aktiv och har ett litet förråd av avverkningsbar skog drabbas mera. Det är det här, Jan Fransson, som vi vänder oss emot. Vi tycker att när man skall införa nya lagar, skall man se till att de drabbar dem som man säger sig vilja komma åt, inte tvärtom. Svårare än så är egentligen inte problemet. Jag beklagar att socialdemokraterna hela tiden har uppfattat vår kritik enbart som ett uttryck för att vi politiskt vill komma åt de här förslagen. Så är det inte. Jag betonar det jag började med i den här debatten i dag, att vi egentligen är överens om de grundläggande målsättningarna, men det skiljer sig i fråga om de vägar som vi vill beträda för att nå målen.
Herr talman! Generaldirektören i skogsstyrelsen sade offentligt att han var väldigt nöjd med den skogsvårdslagstiftning som fanns och menade att den gav myndigheter möjlighet att attackera de passiva skogsbrukarna. Det som fordras är utbildning och information inom organisationen. Man arbetar nu för att åstadkomma detta. Lagen har knappt börjat verka ute på fältet ännu. Jan Fransson sade också att de enskilda skötsamma skogsägarna inte kommer att komma i närheten varken av maximieller minimigränserna. Om jag skall vara ärlig — och det skall man vara — kan jag säga att ytterst få skogsägare har läst skogsvårdslagen. Och det är ännu färre som begriper skogsvårdslagen — varken den nuvarande eller den som kommer att gälla efter dagens beslut. Och det är tur. Skogsägarna vet inte vad gallringsmallar eller grundytor är. De enskilda skogsbrukarna har mycket svårt att tillämpa lagen, och jag tror att det är tur för svenskt skogsbruk att de vet så litet om lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill ytterligare understryka vad jag sade tidigare: 1979 antogs en ny skogsvårdslag, och givetvis har ännu inte de fulla effekterna av den uppnåtts. Detta gäller i ännu högre grad de ändringar som vidtogs 1982. Det torde vara helt klart att det inte behövs någon ny skogspolitik, och det skall slås fast att det största antalet skogsägare sköter sig bra, sett ur samhällets synvinkel. De passiva skogsbrukarna utgör en mindre grupp, och de bör påverkas till att sköta sin skog riktigt. Vi i folkpartiet menar att det är där samhället skall sätta in åtgärder — det är inte rimligt att sätta in generella åtgärder för att få just denna lilla grupp att bättre sköta sin skog, och vi tycker att frågan om obligatoriska skogsbruksplaner är ett utmärkt exempel på en generell åtgärd som inte behövs! Tvånget att ha skogsbruksplaner behövs bara mot den grupp som inte sköter sin skog. Det har tagits fram exempel på aktiva skogsbrukare som har gjort stora uttag och bara har en viss del av sin skogsareal färdig för slutavverkning men som nu kan tvingas avverka mer skog än som egentligen är möjligt och bra. Däremot kan det bli så att en skogsägare som har varit passiv inte kommer att behöva avverka mer än hälften av den skog som är avverkningsbar. — Kan det vara så att de exempel som har tagits fram är alldeles felaktiga? Har de alldeles fel som har studerat lagen, försökt konstruera tillämpningsföreskrifter och kommit fram till dessa slutsatser?

Herr talman! Jag vill lika väl som Anders Dahlgren betona det som vi är överens om i skogspolitiken, nämligen de skogspolitiska målen. Men vi har tidigare konstaterat i debatter här i kammaren att vår uppfattning när det gäller medlen för att nå dessa mål skiljer sig. När Anders Dahlgren säger att man både kan ha och mista gallringsskyldigheten, inger det mig vissa förhoppningar om att vi ändå inte har så olika meningar. Det känns litet genant för mig att säga till en f. d. jordbruksminister att vi hade kunnat vara överens om detta i kammaren om han hade satt sig in i frågan litet bättre. Centern gör sig uppenbarligen skyldig till en missuppfattning vid tolkningen av paragrafen om gallringsskyldighet. Vi är också överens om att det finns en kvantitet virke att hämta in hos de passiva skogsägarna och att det är viktigt för landet och sysselsättningen att det virket avverkas. Jag vill än en gång säga: Studera § 14 med det tillägg som föreslås. Innan jag blir övertygad vill jag först se exempel på att tillämpningen av lagen skulle bli sådan att tvånget berör också aktiva brukare. Jag vågar stå här och gå i god för att den skogsägare som avverkar, gallrar och slutavverkar i normal omfattning icke kommer i kontakt med vare sig lagens maximikrav eller de minimikrav som vi nu inför. Jag är övertygad om att vi, när lagen har varit i tillämpning, kanske återigen har närmat oss en mera samstämmig uppfattning om skogspolitiken än vad som framgått av dagens debatt.

Herr talman! Skogen är tveklöst en av våra värdefullaste naturtillgångar. Den präglar vår naturmiljö, med allt vad det betyder för landskapsbilden, för växtoch djurlivet och för människors möjligheter till friluftsliv och rekreation. Den spelar en tung roll i vårt lands ekonomi. Ca 300 000 människor får sin sysselsättning i skogen och skogsindustrin. Drygt en femtedel av landets exportinkomster kommer från skogsnäringen. Men eftersom importandelen i näringens produkter är låg spelar den en ännu tyngre roll i vår handelsbalans. Skogsnäringen är av stor regionalpolitisk betydelse eftersom den ger utkomst och sysselsättningsmöjligheter i områden och på orter med svårigheter att få andra arbetstillfällen. Skogen är en förnyelsebar resurs. Internationella prognoser pekar på ett fortsatt ökat behov av skogsindustriprodukter på både pappersoch träsidan. Genom forskning och teknisk utveckling finns goda möjligheter till vidareförädling som kan skapa trygga arbetstillfällen. En välskött skogsnäring är en av de hävstänger helt enkelt som vi måste lita oss till om vi skall lösa de ekonomiska problem som vårt land nu har. Hur vi vårdar oss om skogen och hur vi hushållar med skogsråvaran kan mot denna bakgrund inte vara en angelägenhet enbart för skogsägaren. Det är en angelägenhet för hela folket. Den inställningen kom tidigt till uttryck i vår skogsvårdslag. Den ålägger skogsägaren att sköta skogen så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning, under hänsyn tagen till naturvårdens och andra allmänna intressen. Ett av de kännbara bakslagen som drabbat svensk ekonomi under senare år är tveklöst att svensk skogsindustri trots goda konjunkturer inte kunde utnyttja sin produktionskapacitet på grund av för låg avkastning i skogsbruket. Av samma skäl har de miljardsatsningar som gjorts av staten för att rekonstruera konkurshotade skogsägarindustriföretag och rädda angelägna arbetstillfällen avsevärt försvårats. I den proposition om industripolitikens inriktning som den borgerliga regeringen levererade till riksdagen våren 1981 redovisade man att problemen med virkesförsörjningen kvarstod, trots skattelättnader och olika former av bidrag som genomförts för skogsägarna och trots högre virkespriser. Enligt beräkningar som hade gjorts inom industridepartementet — då under Nils G. Åslings ledning — gick Sverige miste om exportinkomster på totalt 4-6 miljarder kronor under åren 1979 och 1980, till följd av virkesbrist. Till detta kom att den svenska skogsindustrin tvingades till kraftigt ökad virkesimport som innebar en ytterligare belastning på vår bytesbalans och som försämrade lönsamheten och överlevnadsmöjligheten för många företag. Råvarubristen medförde nedläggning av företag, med ökad arbetslöshet som följd, ofta på orter utan alternativ sysselsättning. Det här i den svåra ekonomiska situation som landet befann sig i. Långtidsutredningen konstaterade att någon förbättring inte var att vänta med den politik som fördes. Nils G. Åsling slog i propositionen fast ”att statsmakterna måste vara beredda till kraftfulla ingripanden för att i ett längre perspektiv maximera de samhällsekonomiska intäkterna från skogssektorn”. Man ville emellertid avvakta förslag från den virkesförsörjningsutredning som den borgerliga regeringen tillsatt innan mera genomgripande åtgärder skulle vidtas. Förslagen kom men genomfördes icke. Socialdemokraterna och löntagarorganisationerna förutsåg de här problemen. Vi arbetade sedan mitten på 1970-talet för att få fram ett samlat handlingsprogram för hela skogsnäringen, för såväl skogsbruk som skogsindustri. Vi såg framför oss att en latent virkesbrist skulle komma att innebära risker för en planlös utslagning av skogsindustriföretag, på tvärs bl.a. mot våra regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska mål. Vi krävde att regeringen skulle ta sitt ansvar för att i samverkan mellan staten och skogsägarna och skogsindustriföretagen och de fackliga organisationerna fullfölja arbetet på ett sådant handlingsprogram. De borgerliga regeringarna avvisade våra krav. Det här var frågor, sade man, som branschen skulle sköta. Vi socialdemokrater är av den uppfattningen att mycket av de kaotiska förhållanden som vi har fått uppleva inom skogsnäringen under de senare åren kunde ha undvikits om man hade följt vårt råd. Den socialdemokratiska regeringen ser det av naturliga skäl som en angelägen uppgift att försöka förhindra att vi får en fortsättning på dessa förhållanden. Jag vill slå fast — och det har jag gjort många gånger — att många skogsägare sköter sin skog väl och avverkar i rimlig omfattning. Utvecklingen inom skogsbruket tenderar emellertid att gå i riktning mot att skogen i allt högre grad kommer att ägas av människor som inte är beroende av skogen för sin försörjning. De kan se skogen mera som en kapitalplacering utan att bedriva vad man kan betrakta som ett aktivt skogsbruk. Det är enligt min mening djupt orättvist att de skogsägare som måste avverka för sin försörjning skall behöva bära hela ansvaret för att virket kommer fram, medan andra skall kunna ha skogen som sparbanksbok. Om vi inte ser upp i tid kommer problemet med de passiva skogsägarna att växa oss över huvudet. Vi löper ökade risker för att vi vid varje högkonjunktur för skogsindustrin får en upprepning av den situation vi upplevt under senare delen av 1970-talet: brist på virke genom låga avverkningar, förlorade marknadsandelar och därmed förlorade exportinkomster och förlorade viktiga arbetstillfällen i skogsbruk och skogsindustri. Det ger oss inte bara akuta problem utan också negativa återverkningar på den långsiktiga utvecklingen inom hela skogsnäringen för såväl skogsbruk som skogsindustri. Målet för skogspolitiken måste vara att i ett långsiktigt uthålligt skogsbruk under hänsyn tagen till natur och miljö trygga de många värdefulla arbetstillfällen i svensk skogsindustri som ett aktivt utnyttjande av våra skogsresurser ger möjlighet till. De åtgärder regeringen föreslagit har syftat till att få de passiva skogsägarna att medverka till att vi får en sådan utveckling. Men de borgerliga partierna fortsätter liksom under de gångna sex åren med borgerligt regerande att hålla de passiva skogsägarna om ryggen. Man säger nej till varje åtgärd som regeringen föreslår för att få de passiva skogsägarna att medverka i skogsvård och i virkesförsörjning. Man säger nej till de förslag som regeringen nu lagt på riksdagens bord och som endast innefattar sådana åtgärder som det rått bred enighet om i den virkesförsörjningsutredning som den borgerliga regeringen fann det angeläget att tillsätta. Man säger nej till förslaget om obligatoriska skogsbruksplaner, gallringsskyldighet och en minimiavverkningsskyldighet införd i skogsvårdslagen. Man hänvisar till att det bör vara möjligt att lösa problemen med de passiva skogsägarna genom en strikt tillämpning av den nuvarande skogsvårdslagen, men man vägrar att ge skogsvårdslagen en sådan utformning att den blir verkningsfull. Och man säger nej till att ge skogsvårdsstyrelserna de resurser som de behöver för att kunna sköta sitt jobb så som de borgerliga partierna säger sig önska att skogsvårdsstyrelserna skall göra. Man säger nej med argument som fick Dagens Nyheter att konstatera att uppenbarligen vill man föra tillbaka synen på skogsbruket 80 år i tiden. Man gör i sin argumentering frågan om hur vi hushållar med skogen och skogsresurserna till en privatekonomisk angelägenhet för de passiva skogsägarna utan hänsyn tagen till vilka konsekvenser detta får för alla de många som utan att äga skog är beroende av skogsnäringen för sin försörjning. När jag i förarbetet för den här propositionen har haft överläggningar med LRF och skogsägarrörelsen har man från dessa organisationers sida sagt sig vara ense med mig om att landet inte har råd med passiva skogsägare och att skogsbruket måste stå för sina egna kostnader. Man har haft förståelse för kravet på obligatoriska skogsbruksplaner och på någon form av minimiavverkningsskyldighet. Självklart inser den som tänker sig för att vi inte kan riskera en upprepning av det som skedde i den förra högkonjunkturen, när vi i stället för de drygt 70 miljonerna skogskubikmeter som vi har möjlighet att uthålligt avverka i det här landet per år — och det tycks vi ju vara överens om — fick en avverkning på 57 miljoner skogskubikmeter, med alla de negativa konsekvenser som jag tidigare har skildrat. Det här insåg ledningen för LRF och för skogsägarrörelsen vid den tidpunkten.

Men i de borgerliga reservationerna till det här utskottsbetänkandet resonerar man uteslutande om den frihet som den enskilde skogsägaren måste ha att med hänsyn tagen till sina egna privatekonomiska spekulationer avgöra när avverkning skall ske. Självklart är lönsamheten en viktig fråga. Det är vi alla klara över. Jag kan respektera att man argumenterar mot inskränkningar i den privata äganderätten när man kan påvisa att den fungerar väl, att den främjar en gynnsam utveckling både för den enskilde och för samhället, men de borgerliga partierna argumenterar på skogsbrukets område för en privat äganderätt med frihet från ansvar för det gemensamma och en rättighet att icke fungera. Vad blev det av deklarationen i mittenpartiregeringens proposition från 1981, att statsmakterna måste vara beredda till kraftfulla ingripanden för att i ett längre perspektiv maximera de samhällsekonomiska intäkterna från skogssektorn? Var det bara munväder, eller är det ett nytt exempel på hur centern och folkpartiet lydigt anpassar sig till moderaternas krav på fritt spelrum för marknadskrafterna, oavsett de samhällsekonomiska effekterna, oavsett om det innebär att människor i onödan kastas ut i arbetslöshet och att samhället tillfogas svåra ekonomiska förluster? Hela argumenteringen i reservationerna och också i debatten här visar att de borgerliga partierna nonchalerar de problem som vi haft inom skogsnäringen under senare år. Det vittnar om att den oro som man känner i många samhällen som är beroende av skogsnäringen och bland de många löntagare som har sin utkomst av skogsbruk och skogsindustri är likgiltig för de borgerliga partierna. Friheten är ett begrepp som skall vara förbehållet den som äger. Löntagarna får nöja sig med otryggheten. Det är med förlov sagt ett kortsiktigt tänkande som borgerligheten gör sig skyldig till. Den skärpning av lagstiftningen som regeringen föreslår motiveras av att vi långsiktigt kommer att ha knapphet på virkesråvara och att samhället måste kunna agera innan bristsituationer på nytt försätter oss i samma svårigheter som 1979 och 1980. De åtgärder som vi nu föreslår ger oss möjligheter att på sikt bättre garantera en skogspolitik på alla händer i skogsvårdslagens anda. Däremot löser dessa åtgärder inte en hastigt uppdykande bristsituation, om konjunkturen inom skogsindustrin snabbt skulle leda till en ökad efterfrågan. Därför prövar vi också insatser från samhällets sida som vid behov skulle kunna komplettera skogsvårdslagen. Hela tiden — det vill jag betona — riktar sig varje åtgärd uteslutande mot de passiva skogsägarna. De aktiva har ingenting att oroa sig för. Vi har också andra besvärliga problem för skogsbruket som vi inte löser med de nu föreliggande förslagen, bl.a. den stora ägosplittringen inom vissa områden och problemen med dödsbon som fastighetsägare. Till de frågorna måste vi återkomma när pågående utredningar redovisat sina förslag. Vi har hopp om att få utredningsförslag under hösten från strukturutredningen, och utredningen som sysslar med dödsbofrågor lär kunna vara klar med sina förslag inom något år. Vi har ur naturvårdssynpunkt viktiga intressen att bevaka när det gäller hur vi hushållar med skogen. Man har på sina håll — också i den här debatten — försökt misstänkliggöra socialdemokratin på den punkten. Låt mig därför få slå fast att de åtgärder vi föreslår i denna proposition inte får leda till minskade möjligheter att beakta naturvårdsintressena inom skogsbruket. Dessa intressen kan, som de redovisas i propositionen, vara knutna till fjällnära skogar och andra urskogsliknande bestånd eller till särskilt intressanta områden, angivna i länsstyrelsernas naturvårdsplaner. Jag vill som en princip slå fast, att stor hänsyn skall tas till naturvårdssynpunkterna vid utformningen och tillämpningen av de olika åtgärder som syftar till att få till stånd ett mera aktivt skogsbruk. Därutöver hänvisar jag till vad som i propositionen sägs om det inventeringsarbete som pågår i detta sammanhang. De föreskrifter som kommer att utfärdas i anslutning till propositionens förslag kommer att präglas av det ansvar för naturvården som är ett så viktigt led i en framsynt skogspolitik. Socialdemokratins inställning till skogsbesprutning kommer att belysas av andra socialdemokratiska talare från utskottet som har att bemöta utskottsreservanternas invändningar. Låt mig bara få konstatera att det beslut som de borgerliga partierna enade sig om i fjol var så illa utformat att det uppenbarligen kunde utgöra täckning för två rent motsatta ambitioner — folkpartiets och centerns att spruta mindre, och moderaternas att spruta mera. Det tycks också ha skapat en betydande förvirring vid tillämpningen. Det beslut som riksdagen nu fattar, om man följer utskottsmajoriteten, ger klara besked till såväl skogsbruket som miljövårdens företrädare om vad som är ambitionen och vad som skall gälla. Sammanfattningsvis, herr talman: De borgerliga partiernas företrädare har varken i sina reservationer eller i sina debattinlägg ägnat ett ord åt frågan hur vi skall få upp aktiviteten bland de passiva skogsägarna. Anders Dahlgren var i sitt inlägg inne på att man väl kan klara det genom att man diskuterar dessa problem med näringen. I övrigt ville Anders Dahlgren göra gällande att de förslag som man nu lägger fram kommer att drabba i första hand de aktiva skogsägarna. Jag får i likhet med Jan Fransson i detta sammanhang konstatera att Anders Dahlgren uppenbarligen inte har läst på våra förslag. Han bortser från att en viss andel av den slutavverkningsbara skogen skall undantas från dessa ålägganden — och att detta också gäller den yngsta slutavverkningsbara skogen. Han bortser också från vad som är sagt när det gäller att fträmja en hög värdeproduktion. Beträffande konsekvenserna av det här förslaget och den konstruktion förslaget har fått så har det på skogsstyrelsen körts fram och tillbaka i datorerna för att man skulle kunna konstatera effekterna i en rad exempel. Man har då kunnat konstatera att förslaget kommer att träffa dem som vi önskar träffa, nämligen de passiva skogsägarna. Det finns inget motiv till att man skulle ge sig på den aktive skogsägaren i sammanhanget. Nu kanske Anders Dahlgren säger att de passiva skogsägarna inte är så många, att de saknar betydelse. Då skall jag citera vad Anders Dahlgren själv skrev i sin proposition om ändring i skogsvårdslagen vid 1981/1982 års riksdag: ”Jag vill i sammanhanget betona att den alldeles övervägande delen av landets skogsmark brukas aktivt. Det finns emellertid skogsägare som av olika skäl inte vill eller kan ställa upp på ett aktivt brukande trots att skogstillståndet i sig på deras fastigheter skulle möjliggöra det. Ett sådant uppträdande kan samhället inte acceptera. Det utbud av virke som just dessa fastigheter borde svara för kan vara den marginalkvantitet, som skulle göra det möjligt att fullt ut utnyttja en högkonjunktur.” Det är ju precis detta som frågan gäller. Vi menar att vi inte bara på nytt kan försätta oss i det läget att man sitter och rullar tummarna och väntar på att vi skall få en upprepning av den situation som vi förra gången fick så stora bekymmer med. Jag får under debattens gång ett intryck av att man helt enkelt accepterar den här företeelsen. Jag vill säga att socialdemokratin aldrig kommer att acceptera ett passivt skogsägande. Den som äger skog måste ta det ansvar som är förknippat med detta. Med tanke på den utveckling som är på gång när det gäller ägarstrukturer måste vi, om vi vill göra verklighet av den uppfattningen — och jag hoppas och tror ändå på att vi skall vara ense på den punkten — också vara beredda att justera skogsvårdslagen, så att den får den kraft den behöver ha för att vi skall kunna förverkliga dess syften. Kan vi då komma fram på frivillighetens väg när det gäller de här olika åtgärderna? Jag förstod att det var den förhoppningen som Anders Dahlgren hade. Jag vill när det gäller t.ex. efterfrågan på skogsbruksplaner säga att en av våra skogsvårdsstyrelser har gjort en drive bland skogsägare som saknar skogsbruksplan och som bedöms behöva en sådan. Bara 1090 var intresserade, trots att planerna var förhållandevis billiga, eftersom de kunde bygga på nyligen utförd översiktlig skogsinventering. Jag tror att det är angeläget att man accepterar de förhållanden som råder, och jag blir bedrövad när jag märker att mittenpartierna på det här sättet — jag uppfattar det så — i ren skräck för moderata samlingspartiet flyr från uppfattningar som jag har en känsla av att man tidigare kunnat acceptera. Skogsägarna har i detta sammanhang sagt att man kan ha förståelse för obligatoriska skogsbruksplaner liksom även att man kan acceptera någon form av minimiavverkningsbestämmelser. Vad vårt land fortfarande behöver i en situation där vi får räkna med en latent brist på skogsråvara framöver är ett handlingsprogram för hela skogsnäringen — för skogsbruk och skogsindustri— vilket ger oss möjlighet att tillvarata de många arbetstillfällen som en välskött skogsnäring kan erbjuda liksom ekonomiska resurser för en god skogsvård. Det är uppenbart att det inte för dagen finns någon vilja hos de borgerliga partierna att ta ansvar för de åtgärder som blir nödvändiga för att främja en sådan utveckling. Socialdemokratin ser som sin uppgift att ta det ansvaret.

Herr talman! Jordbruksministern höll sig i den första delen av sitt anförande till mera allmänna och svepande ordalag, och det som han då sade skilde sig inte från det som är vår uppfattning. Precis som de tidigare två timmarnas debatt har givit vid handen är vi överens om målet men icke om metoderna. Jordbruksministern tillförde inte heller något nytt till den debatt som vi fört under hela förmiddagen. Jordbruksministern tog upp frågan om förlorade exportinkomster. Jag vill poängtera att vi är beroende av exportmarknader och att landet är beroende av de valutaintäkter som kom från dessa. Men jordbruksministern vet lika väl som vi andra vad som var anledningen till att vi inte kunde utnyttja den konjunkturuppgång som han åberopar. Att vi inte fick fram virket berodde helt enkelt på att hela virkesmarknaden var i otakt på grund av bl.a. lagerstödet och bristande likviditet i företagen. Vi har tidigare diskuterat detta. Jag har själv debatterat det med Svante Lundkvist för något år sedan, och jag skall inte upprepa de resonemangen. Jordbruksministern diskuterar inte vem som tar kostnaderna för lageruppbyggnaden i lågkonjunkturer osv. när skogen måste avverkas kontinuerligt. Han säger vidare att vi företräder något som han kallar frihet från ansvar. Vi har betonat ägandets stora ansvar. Inte minst förre jordbruksministern Dahlgren betonade detta mycket starkt i ett inlägg här i dag, och jag vill understryka att ägarna måste ta ansvar. Vi är helt ense om detta, och det är något som även vi syftar till i vår skogspolitik. Jordbruksministern talar också om skogsnäringens betydelse, och den är vi helt överens om. Han talar vidare om löntagarnas otrygghet. Vi skulle kunna ta upp en rätt stor principiell debatt på den punkten. Skall man klara löntagarnas trygghet med hjälp av skogsvårdslagstiftningen — jag understryker skogsvårdslagstiftningen? Jag trodde att skogsvårdslagstiftningens syfte var att trygga skogen och skogstillgångarnas framtida värde, utveckling osv. Vi skall vara mycket noga med hur vi uttrycker oss i detta sammanhang. Även skogsägarna kan behöva känna trygghet. Svante Lundkvist fick närmast ett löjets skimmer över sig när han talade om mittenpartiernas skräck för moderata samlingspartiet. Jag har aldrig upplevt mig som särskilt skräckinjagande. Jordbruksministern säger att skogsägarnas organisationer och jordbrukets fackliga organisationer har biträtt vissa delar av hans förslag. O.K., det kan finnas vissa enskilda företrädare som gjort det, men jag förmodar att jordbruksministern också har uppmärksammat den opinion som fanns ute i landet. Där accepterade maninte de moment som han nu vill införa i skogsvårdslagstiftningen. Jag har i min enfald inbillat mig att det inte bara var den mycket starkt negativa attityden i lagrådsremissen utan även opinionen bland skogsbrukarna som jordbruksministern hade tagit intryck av när han tog tillbaka vissa delar av sin lagrådsremiss. Jag vill därför, som jag gjorde i mitt huvudanförande, ställa frågan: Vad har jordbruksministern att förtälja om ekonomiska styrmedel till hösten? På den punkten väntar vi på ett besked. Det hade varit mycket intressant om han i sitt anförande på ett eller annat sätt hade kunnat meddela oss det.

Herr talman! Det är utmärkt bra att jordbruksministern läser in i kammarens protokoll vad jag sade i en proposition i fjol. Det sätter jag värde på, och det tackar jag för. Därmed har jordbruksministern själv bevisat att det egentligen inte finns någon skillnad mellan de uppfattningar som vi har i fråga om hur skogen skall skötas. Därmed faller också den första delen av jordbruksministerns anförande platt till marken. Vad som skiljer oss är de vägar på vilka vi skall nå målet, men vår grundinställning är densamma. Än en gång ett stort tack för att detta lästes in till protokollet. Intressantare blir det naturligtvis när jordbruksministern framhåller att vi hela tiden förutsåg från socialdemokraternas sida att man under den borgerliga regeringstiden totalt skulle missköta skogspolitiken och att ni lade ner ett enormt arbete på den punkten. Ja, det må så vara. Men kan jordbruksministern svara mig på följande fråga: Om ni gjorde det, varför kom ni då fram till ett så förödande dåligt resultat, att ni sedan inte kunde fullfölja det efter lagrådsremissen? Förarbetena kan ju inte ha varit särskilt grundliga, eftersom det blev ett så snöpligt resultat. Det är också från denna utgångspunkt som jag menar att det inte finns någon anledning att göra de föreslagna förändringarna i skogsvårdslagen, eftersom vi 1982 gjorde de ändringar som behövde göras, i och med att vi förändrade 6 § i skogsvårdslagen och gav skogsvårdsstyrelserna möjlighet att utfärda föreläggande om avverkning av skog som ”överhållits” för länge. Utifrån dessa förutsättningar har skogsstyrelsen sedan i sin tur utfärdat förordningar. Man kan givetvis diskutera om de är riktiga. Man skulle nämligen med en så enkel åtgärd som att bara ändra skogsstyrelsens förordningar kunna minska omloppstiden och få ungefär det resultat som jordbruksministern med en ny lag säger sig vilja eftersträva. Jag vill, herr talman, ställa en fråga till jordbruksministern, när han nu kom in på den kemiska lövslybekämpningen. Vad vill regeringen åstadkomma med det nya lagförslaget, som är en repris av vad ni sade i fjol? Vi ser ju resultatet av det beslut som riksdagen fattade i fjol. Av de 21 000 hektar som man ville ha besprutade har länsstyrelserna gått med på 3 000 hektar. Vad avser ni med det nya lagförslaget? Är avsikten att skärpa reglerna ytterligare? I så fall borde ni ha infört ett totalt förbud. Eller vill ni luckra upp gällande lagstiftning?

Herr talman! Jordbruksminister Svante Lundkvist läste upp ett tidningscitat. Jag vet inte om han ställde sig solidarisk med det och tyckte att det stämde bra. Jag fattade honom dock så att 1979 års skogsvårdslag skulle vara ett steg tillbaka 80 år. Jag hoppas att jag hörde fel. När det gäller den saknade skogsråvaran säger jordbruksministern att vi är tvungna att få fram skogsråvara till industrin. Samtidigt säger han att det inte är så förfärligt många som kommer att beröras av ändringen av § 14 i skogsvårdslagen utan bara några få. Är det dessa få som skall kunna rädda de industrier som får köra på sparlåga därför att skogsråvara saknas? Här och var finns antydningar om att domänverket och storskogsbruket har överavverkat under de närmast bakomliggande åren. Är det möjligt att denna ”överavverkning” inte har märkts i den produktion som kommer fram? Man måste väl på den kanten hålla igen avverkningen i viss mån, och då kommer industrin att sakna skogsråvara. Man kommer tillbaka till det faktum att industrikapaciteten inte kan få styra avverkningens storlek. Det måste vara tvärtom. Jag noterar på s. 17 i propositionen de två kommittéer som arbetar på att komma fram med förslag till åtgärder för en bättre strukturering av skogsbruket, vilken kan medföra att man får fram skogsråvara. Det är bra. Jag håller helt med om att sterbhusoch flerägande av skogsmark kan vara hämmande för en rationell och optimal skogsproduktion. Här kunde väl en ansvarig företrädare eller huvudman i detta avseende liksom när det gäller åkermarkens skötsel vara något som kan övervägas. Jag skulle personligen vilja förorda detta för att få ett ansvarstagande, som gör att skogsavverkning kommer till stånd.
Herr talman! Debatten hittills har mest handlat om att få en väl fungerande avverkning. Men en bra skogsvård är grunden för att det skall finnas något att avverka i framtiden. Jag skall därför i denna replik begränsa mig till skogsvården och ställa en fråga till jordbruksministern. Det råder en mycket stor arbetslöshet i skogskommunerna, samtidigt som det finns ett omfattande behov av arbetsinsatser inom skogsvården i dessa regioner. Jag vill än en gång erinra om den undersökning som utförts av skogsstyrelsen i Jönköping och enligt vilken vissa län har fått endast 44 96 av skogsodlingen godkänd. Därtill kan man lägga röjning och gallring. Det är en absurd situation att människor skall tvingas till arbetslöshet, en arbetslöshet som kostar miljarder. Människor tvingas att söka socialbidrag, samtidigt som det bevisligen går att skapa tusentals arbetstillfällen inom skogsbruket. Om det sunda förnuftet fick råda, skulle man ändra på dessa förhållanden och åtminstone vidta snabba åtgärder. På några håll i landet, exempelvis i Bräcke kommun i Jämtland, har man med hjälp av pengar från länsstyrelsen bildat vad man kallar skogsvårdscentra. Arbetslag utför skogsvård åt enskilda skogsägare. Vi anser att en sådan här verksamhet bör påbörjas på flera ställen. Man kan tänka sig att dessa skogsvårdscentra utför plantering, röjning, gallring och stamkvistning. Då vore det möjligt att i större utsträckning skapa helårsjobb. I vår motion i anslutning till denna proposition har vi föreslagit ett sådant åtgärdspaket för skogsvård. Tyvärr har vi inte fått gehör för vårt förslag. Skulle inte jordbruksministern kunna ta sig en funderare över vårt förslag? Det blir väl aktuellt för regeringen framöver att försöka hitta lösningar för att ge de arbetslösa arbete. En av de nödvändigaste åtgärder som man nu kan vidta är att avhjälpa bristerna inom skogsvården. Blir det även i fortsättningen så att inte ens hälften av skogsvårdsåtgärderna blir godkända, slutar det ju med en katastrof för skogsbruket. Jag är mycket intresserad av ett besked från jordbruksministern om huruvida han är villig att ta sig en funderare och eventuellt föreslå åtgärder i den riktning som vi har föreslagit i vår motion.

Herr talman! För att börja med John Andersson vill jag framhålla att det finns statsbidrag och AMS-bidrag för insatser på detta område i de sysselsättningssvaga områdena. Förutsättningen är dock att skogsbruket ställer upp. Jag vill också hänvisa till att vi i det Norrbottenpaket som framlades för mycket kort tid sedan satsade på just skogsvården och skogsbruket för att tillvarata de möjligheter till sysselsättning och utveckling som av naturliga skäl, som John Andersson säger, kan komma till stånd i dessa områden. Börje Stensson motiverade sin avsaknad av intresse för de förslag som vi har framlagt bl.a. med att säga att storskogsbruket kanske på grund av att det har avverkat i överkant tidigare nu måste begränsa sina avverkningar, osv. Jag kan inte riktigt förstå vad han ville åt. Skall jag dra någon slutsats som kan vara logisk efter hans funderingar, borde det vara att det då blir ännu mer angeläget att öka aktiviteten bland de passiva skogsägarna. Börje Stensson har rätt i att det inom storskogsbruket och kanske även på domänverkssidan har förekommit en något för hög avverkning. Vi måste i alla sammanhang försöka sträva efter ett uthålligt skogsbruk, men det kräver i så fall ännu större ansträngningar för att få med de passiva skogsägarna. Man måste vara medveten om detta förhållande. När jag citerade Dagens Nyheter, Börje Stensson, sade jag inte att 1979 års skogsvårdslag förde oss 80 år tillbaka i tiden. Vad Dagens Nyheter konstaterade var att man, om man lägger den synpunkten på skogsbruket att det är marknadskrafterna som skall styra utvecklingen, har tagit sig tillbaka 80 år i tiden. Vi fick ju en gång en skogsvårdslag därför att man inte kunde acceptera att hanteringen av den naturresurs som skogen utgör sköttes på sådana premisser. Vi måste också ta andra hänsyn när vi hushållar med skogen och skogsråvaran. Både Anders Dahlgren och Sven Eric Lorentzon har varit angelägna att säga att vi är överens om problemet. Jag utgår då ifrån att de därmed också erkänner problemet med att vi har strukturförändringar på gång på ägarsidan som förstärker dessa problem. Behöver vi göra någonting åt problemen eller ej? Medan vi är överens om problemen är skillnaden mellan oss att ni avböjer de åtgärder vi föreslår för att klara dessa problem utan att ni samtidigt anger några alternativa förslag. Jag har inte hört ett enda alternativt förslag. Det enda jag har hört talas om är att Anders Dahlgren menar att man kunde tala med varann inom skogsbruket om det här och diskutera frågan. Jag har försökt redovisa att det inte ledde till något godtagbart resultat förra gången, när man satte i gång en kampanj för att försöka övertyga de då passiva om nödvändigheten av avverkning. Så hade visst Anders Dahlgren något alternativ som han nu skulle kunna tänka sig. Jag är i så fall förvånad över att han inte ger uttryck för sina alternativa förslag i utskottet, där han sitter med och har möjlighet att komma med förslag. Det är så dags när vi står här och diskuterar. Den avgörande frågan är ju denna: om man konstaterar att vi har dessa problem och om man känner omsorg och ansvar inför vad som skall hända framöver, är det nödvändigt att vi också vågar hålla i skaftet när det gäller att vidta åtgärder som skall kunna ge några resultat. Sven Eric Lorentzon var förvånad över att vi satte skogspolitiken i samband med tryggheten i anställningen och de sysselsättningsfrågor som anmäler sig på skogssidan. Men det är ju en självklar sak att de hör hit. Kan vi inte få upp aktiviteten hos det passiva skogsbruket, hamnar vi på nytt i den situationen att människor kan bli arbetslösa i en högkonjunktur inom skogsindustrin. Det finns ett utomordentligt samband direkt uttryckt i den skogsvårdslagstiftning som vi var överens om 1979, i varje fall vad gäller motiveringarna. Jag kan hänvisa till sidan, om Sven Eric Lorentzon har behov av det.

Herr talman! Vi är väl medvetna om de strukturförändringar som pågår på ägarsidan inom skogsbruket. Den problematiken kommer vi att senare ta ställning till. Vi är alltså överens om målet, men vi har i dag, liksom tidigare, angett olika vägar. Jag har framfört krav på mer uppsökande verksamhet, rådgivning och sådant. Men nu väntar jag svar på en mycket kort fråga: Vad har jordbruksministern i dag att säga om de ekonomiska styrmedel som man nu arbetar med i departementet? Man har sagt att man skall framlägga ett lagförslag till hösten. Vad har statsrådet i dag att säga till Sveriges skogsägare?

Herr talman! Eftersom jordbruksministern har mycket mera tid än jag till repliker vill jag börja med att ställa två frågor i förhoppning om att få svar. Den första frågan är en upprepning av den fråga jag ställde inledningsvis — om jordbruksministern delar den syn biträdande industriministern gett uttryck för i riksdagen, nämligen att storskogsbruket bedriver ett skogsbruk som kan betraktas som idealiskt. Den andra frågan gäller vad jordbruksministern har för uppfattning om utfallet av de dispenser som givits för besprutning under innevarande år. Jag fick uppfattningen under debatten i fjol att det förslag jag stod som huvudansvarig för av socialdemokraterna betraktades som helt huvudlöst, eftersom det skulle innebära att för stora arealer besprutades. Kemikalieutredningen kom fram till att ungefär 90 000 hektar skulle besprutas. Det tyckte jag var alldeles för mycket. Därför skärpte jag propositionen, så att det blev en förbudsproposition med möjligheter till dispens. Ansökningarna har nu kommit till de olika länsstyrelserna med begäran om besprutning av 22 000 hektar. Av dessa har 3 000 hektar beviljats. Nu är min fråga — och detta är viktigt inför ställningstagandet i dag: Vad är det som socialdemokraterna med sitt skogsbesprutningsförslag vill åstadkomma? Är det uppluckring av den gällande lagstiftningen, dvs. att mer än 3000 hektar skall besprutas per år, eller är det totalförbud? Är det ett totalförbud, då borde man föreslagit ett totalförbud och låtit kommunalpolitikerna slippa denna kalk, slippa att i dag utstå påtryckningar från skogsindustrin för att få bespruta och ifrån andra grupper som inte vill att man skall bespruta. Jordbruksministern har inte hört några alternativa förslag. Det var kolossalt tråkigt. Jag har hela förmiddagen talat om att den nuvarande lagstiftningen med de förändringar som gjordes 1982 är tillräcklig för att åstadkomma detta resultat. Att jordbruksministern inte hört det kan möjligtvis bero på att han inte tycker på samma sätt, utan vill förstärka ytterligare. Det är egentligen skillnaden mellan vår uppfattning och regeringens. Regeringen vill med centralstyrning, tvångsregler och pålagor driva fram mera virke oavsett konjunkturerna. Vi finner att det här är en fråga om information.

Herr talman! Svante Lundkvist säger beträffande denna extra avverkning att budskapet till enskilda skogsägare är: Avverka mera och därefter avverka litet till, så att ni kompenserar de felaktiga avverkningar som domänverket och storskogsbruket gjort sig skyldiga till i ett tidigare skede. Detta är facit av avverkningsparagrafen fjorton i nya skogsvårdslagen. Beträffande tidningscitatet: Folkpartiet håller på 1979 års skogsvårdslag och på det skogsproduktionsprogram riksdagen lade fast 1982. Vi tycker att vi skall låta den skogsvårdslagen och det skogsproduktionsprogrammet få ha sin gång och visa sin verkan i framtiden.
Herr talman! Jag fick inget svar från jordbruksministern på frågan om han är beredd att ta sig en funderare över vårt förslag om s.k. skogsvårdscentra. I stället hänvisar han till AMS-bidrag och statsbidrag som går till skogsvården. Det är väl bra, men jag skulle vilja rekommendera jordbruksministern att studera den delrapport som har utarbetats om försöksprojektet i Bräcke i Jämtland. Där redovisas mycket positiva resultat, och det framgår också att det behövs en viss planering. Det behövs utbildning. Man måste hitta former för att på ett mera organiserat sätt ta sig an problemet med bristerna i skogsvården. Jag skulle än en gång vilja ställa frågan om inte jordbruksministern skulle kunna ta sig en funderare. Jag tror att det måste till extraordinära åtgärder nu för att man skall kunna komma till rätta med bristerna i skogsvården. Låt oss då dra nytta av — utnyttja kanske är ett ord som kan misstolkas — de arbetslösa och ge dem möjlighet att få ett meningsfullt jobb i skogsvården i stället för att de skall tvingas till socialbyrån eller, om de ännu inte är utförsäkrade, tvingas kvittera ut sina arbetslöshetsunderstöd. Nog måste det vara ett bra sätt, att göra den här kombinationen mellan arbetslöshet och de stora bristerna i skogsvården.

Herr talman! Jag känner mycket väl till Bräckemodellen, som är ett mycket intressant uppslag i dessa sammanhang. Jag kan nämna att regeringen faktiskt har gjort den som leder Bräckemodellen till ordförande i den glesbygdsutredning som arbetar med frågor av detta slag. Jag är övertygad om att de idéer som Bräckemodellen har gjort sig till tolk för kommer att prövas mycket noga. Sven Eric Lorentzon undrar över vad som kommer att hända till hösten: Vad funderar regeringen på i fråga om de s.k. ekonomiska styrmedlen? Tveklöst är det så att inte bara vi utan även de tidigare, borgerliga regeringarna har varit intresserade av att hitta någon form för ekonomiska styrmedel. Den borgerliga regeringen gav sig in på att med skattefavörer och bidrag i olika former försöka uppmuntra till avverkning. Detta gav inget utbyte. Jag tror inte jag avslöjar någon hemlighet om jag säger att t.o.m. Anders Dahlgren erkänner att detta var ett ganska misslyckat försök att utnyttja styrmedel. Då måste vi fråga oss: Finns det någon anledning att också genom ekonomiska åtgärder, vad vi nu kallar för styrmedel, försöka få i gång en ökad avverkning i lägen där vi som ett komplement till skogsvårdslagen kan behöva göra den här sortens insatser? Vi talade i valrörelsen för vårt vidkommande om något stödoch avgiftssystem. När jag diskuterade detta med skogsägarrörelsen och med LRF, sade de för sin del att om det är så att man skall försöka sig på uppgiften att klara detta genom att höja skogsvårdsavgiften, för att sedan betala ut några former av stöd, kommer det att innebära att man gynnar de passiva på de aktivas bekostnad. Jag tror att de har rätt på den punkten. Därför frångick vi den tanken. I stället började vi att tillsammans med skogsägarrörelsen och LRF diskutera någon form av individuella konton. Man sade från skogsägarrörelsens och LRF:s sida att man kunde tänka sig någon form av obligatoriskt, individuellt konto som anknöt till avverkningen, där det skulle vara obligatoriskt att sätta in pengar efter avverkningen, för att få fram pengar till skogsvården. Vi sade att det i och för sig är viktigt att vi kan få pengar till skogsvården garanterade, men det kommer i varje fall inte att påverka de passiva att avverka mera. Är det så att man redan i förväg vet att man om man avverkar också blir skyldig att avsätta medlen för skogsvård, blir man ju inte uppmuntrad att avverka. I det konto vi försökte konstruera lade vi därför inbetalningen av pengarna före avverkningen — den som icke avverkade utan var passiv skulle få göra en insättning på konto, men kunde, när han hade avverkat, använda pengarna för skogsvårdsåtgärder. Tidningen Land fattade schäsen direkt och sade: Nu har jordbruksministern gått LRF och skogsägarrörelsen till mötes. Han låter pengarna stanna på gården. Men sedan gick det en vecka, och då hade man fått i gång den stora proteströrelsen ute i bygderna, och sedan glömde man att över huvud taget diskutera vad som egentligen var avsikten med det hela. Jag har åtskilliga gånger sagt att vi inte lyckades definiera på ett tydligt sätt vad vi menade med passiva skogsägare. Därför sade jag att med hänsyn härtill och till lagrådets kritik måste man omarbeta förslaget, om man vill ha någonting att ta till som ett ekonomiskt styrmedel. Men vi har samtidigt sagt att vi också är öppna för alternativa förslag till lösningar. Vi är beredda att förutsättningslöst pröva vad man kan komma fram till. Alla vi som i dag diskuterar skogspolitiken kan om något år igen sitta i en situation då kritiken kommer att bli hård mot dem som har ansvaret för vad som sker på skogspolitikens område, om vi får en upprepning av det som skedde 1979-1980. Det är egentligen helt enkelt en fråga om huruvida vi i förväg skall diskutera om vi kan hitta någon metod för att vara bättre förberedda att möta denna situation eller om vi skall försätta oss i det läget att vi mera desperat får tillgripa någon åtgärd, som inte kan vara så förberedd som den borde vara. Här tror och hoppas jag att det skall finnas ett intresse för att gemensamt diskutera sig fram till åtgärder som är möjliga att applicera för den händelse vi skulle hamna i ett läge som det här, så att vi inte tvingas agera mera desperat. Det är min syn på hela detta problem. Anders Dahlgren vill ha klart för sig hur jag utvärderar resultatet av den skogsbesprutningslagstiftning som de borgerliga partierna i fjol bestämde att vi skall tillämpa fr.o.m. i år. Jag har bara sett tidningsnotiserna om detta, men jag har inte den uppfattningen att det är ambitionerna att åstadkomma någon större eller mindre restriktivitet som vi i dag diskuterar, utan det är formerna för att åstadkomma den restriktivitet som jag trodde att vi var överens om är nödvändig. Det förslag som vi i dag har att arbeta med har den bristen att man från år till år icke vet vad som kommer att gälla. Man måste hela tiden leva med ett dispensförfarande. Jag anser att man skulle begränsa omfattningen av detta dispensförfarande genom att kommunerna, eftersom de har ansvaret för den fysiska planeringen, redan i denna planering tog undan de områden där de menar att besprutning inte skall få förekomma. Då vet både miljövården och skogsbruket vad som gäller i denna region, och skogsbruket kan organisera sig efter det, inte bara ett år i taget utan också litet mera långsiktigt. Det var denna kritik som vi riktade mot det förslag som de borgerliga partierna var överens om. Sedan konstaterar jag, som jag gjorde i mitt inledningsanförande, att förslaget måste vara något suddigt, när man bakom det kunde förena två så skilda ambitioner som moderaternas resp. centerns och folkpartiets. Moderaterna å ena sidan vill uppenbarligen öka besprutningarna, medan centern och folkpartiet å andra sidan uppenbarligen har en mera restriktiv inställning. Jag skall avsluta med att säga att jag i och för sig är till freds med att man från den borgerliga sidan är överens med oss om att vi har problem. Men fortfarande skiljer vi oss åt när det gäller hur vi skall angripa dessa problem. Anders Dahlgren säger här att den skogsvårdslag som vi fick 1979 räcker bra, och han hänvisar till 6 §. När jag talar med tjänstemän på skogsstyrelsen om detta säger de att det inte är mer än någon promille av det svenska skogsinnehavet som man så att säga kan komma åt genom agerande med hjälp av 6 §. Därför måste vi ha denna avverkningsskyldighet. För att avrunda det hela: Våra åtgärder syftar icke till något annat än att komma åt de passiva skogsägarna. Vi har ingen anledning att ge oss på de aktiva skogsägarna. Det är tvärtom de som naturligtvis skall kunna räkna med ett allmänt stöd från vår sida. Men de passiva måste vi komma åt, så att vi får upp aktiviteten i den delen av skogsbruket.

Herr talman! Sedan början av februari månad, då regeringen höll sin berömda presskonferens om den nya skogspolitiken, har debatten om detta varit livlig. I nästan tre veckor fördes debatten enbart med underlag från den nämnda presskonferensen. Jag vill gärna säga till Jan Fransson, som kritiserat att debatten tidvis fördes under felaktiga förutsättningar, att den möjligen felaktiga förutsättningen bjöd faktiskt regeringen på med sitt mycket sällsamma tilltag att inte komma med lagrådsremissen så att vi fick del av den. Vi fick den faktiskt inte förrän föredragningen i lagrådet var slutförd, och det var först i vecka 8, om jag minns rätt. Denna nyhet, att hålla en presskonferens och låta hela lagrådsgranskningsarbetet ske utan att riksdagens ledamöter i detalj får reda på det sakliga innehållet, är värd att kritisera, och så bör rimligen ske vid ett annat tillfälle. Fru talman! Det gagnar emellertid nu föga att i slutet av maj månad här i kammaren ägna sig åt historiebeskrivning av hur denna proposition verkligen kom till. Däremot är det mera bekant att lagrådsgranskningen gav anledning till anmärkningsvärda förändringar. Således var lagrådet så pass svidande i sin kritik att en väsentlig del av den tilltänkta propositionens förslag helt enkelt fick utelämnas. Den opposition mot förslaget som fanns ute bland skogsägarna hade således fått stöd av lagrådet. För denna lyhördhet har jordbruksministern prisats. Jag är inte benägen att instämma i den hyllningskören. Sanningen är väl närmast den att de delar av den tilltänkta skogspolitiken som gällde kontoavsättning var så graverande för regeringens synsätt att någon valmöjlighet, annat än den som nu erbjöds, närmast inte stod till buds. Att undvika att i proposition framföra den politiska fadäs som var avsedd har mera med politisk självbevarelsedrift än lyhördhet att göra, och, fru talman, f. ö. har ju jordbruksministern inte gjort något annat avkall än lovat att inte nu i vår skriva någonting om detta aktuella avsnitt. Det har f. ö. utlovats till hösten, och debatten om det får vi väl ta då. Men att skjuta ett politiskt missfoster från våren till hösten samma år kan knappast anses som vare sig djärvt eller särskilt lovvärt i debatten. Beträffande andra, också mera kontroversiella frågor, såsom tvångsavverkningen, så har inte heller den — oaktat att den nu framförts i proposition — undandragit sig nog så kritiska kommentarer från lagrådet. Således har lagrådet konstaterat att införandet av en generell avverkningsskyldighet är en nyhet av stor principiell betydelse. En sådan skyldighet, säger lagrådet vidare, innefattar ett betydande ingrepp i den enskildes näringsutövning, och bestämmelser härom synes närmast innebära en utökad vanhävdslagstiftning. Är det så, jordbruksministern, att vi skall tolka denna del av propositionen som lagrådet har gjort? Vi delar alltså denna kritik från lagrådet. Det är sannerligen inte ett förslag ägnat att tillgodose den enskilde skogsbrukarens företagsekonomiska intressen. Det är nog inte så märkligt att det blev på detta sätt. Motiven för regeringens proposition har ju haft helt andra förtecken. Således konstateras i propositionen, vilket i och för sig är riktigt, att avverkningsvolymen i de svenska skogarna inte tillgodoser förädlingsindustrins hela kapacitet. Om svensk förädlingsindustri, säger man vidare, bättre än nu kunde utnyttjas skulle det vara en värdefull tillgång för Sveriges ekonomi. Det skulle öka sysselsättningen och ge vårt land värdefulla valutaintäkter. Alltsammans är sanningar som vi inte har någon anledning att invända emot. Detta synsätt åsidosätter emellertid någonting mycket väsentligt, nämligen huruvida tillväxten i de svenska skogarna också är tillräcklig för den förädlingsindustri vi har. Vi är för vår del beredda att obetingat svara nej på den frågan, vilket i och för sig inte behöver betyda att det inte går att, med bibehållen målsättning om ett uthålligt virkesuttag, marginellt öka avverkningarna i skogen. Enligt vår bestämda mening skall ett ökat virkesuttag stimuleras fram och på så sätt bli ett värdefullt bidrag till skogsbrukarens försörjning. Vi delar den av statsrådet för en stund sedan uttalade förhoppningen att vi vid en förbättrad virkeskonjunktur skall kunna få fram mera virke. Skillnaden är bara att vi har tilltro till det marknadsekonomiska systemet i så måtto att en bättre konjunktur också kan föra med sig en stimulans i form av ett högre virkespris, medan ni från socialdemokratin med stöd av kommunisterna vill att vi skall lagstifta fram detta. Vi kommer att få skogsvårdskonsulenter löpande omkring i markerna för att se till att ett rimligt uttag äger rum. Jag vill i detta sammanhang också peka på något som för vår del är utomordentligt motbjudande, nämligen det förhållandet att det inte är möjligt för den enskilde skogsbrukaren att klara ut vad det föreliggande förslaget innebär för den egna fastigheten. Han vet inte vad förslaget kommer att betyda i praktiken för hans egen del. Det är, Svante Lundkvist, enligt vårt förmenande en allvarlig anmärkning mot ett förslag om att ta fram virke som i och för sig är lovvärt. Men var och en måste kunna tolka det för sitt eget företags vidkommande, och det kan man inte. Vi anser därför att regeringens förslag sannolikt inte medför något utökat virkesuttag men väl, som jag nyss sade, krångel, kontroll och byråkrati. Detta tycker vi är ett utomordentligt sällsamt bottennapp från den socialdemokratiska regeringens sida. Vårt synsätt på frågorna kring avverkningsskyldigheten och gallringsskyldigheten har vi tillsammans med de andra borgerliga partierna utvecklat i reservation 1. Obligatoriska skogsbruksplaner skulle också böra tillföras skogsvårdslagen enligt regeringens förslag, ett förslag som vi inte ställer oss bakom. Skogsbruksplaner är i och för sig ett utomordentligt viktigt instrument för en god skogsskötsel. En plan över fastighetens skogstillgångar och över de åtgärder av skogsvårdande karaktär som behöver göras är nära nog en nödvändighet för en skogsbrukare. Vad gäller skogsföretagen i allmänhet delar vi således helt regeringens uppfattning att varje fastighet behöver ha en sådan och att de mindre fastigheterna måhända kan nöja sig med en enklare förteckning över de åtgärder som är angelägna. Till skillnad från regeringen anser vi emellertid att det är skogsvårdsstyrelsernas och skogsägarorganisationernas sak att stimulera till upprättande av skogsbruksplaner hos de skogsägare som fortfarande saknar sådana — och det gör tyvärr alltför många. Det råder alltså inte delade meningar mellan regeringen och reservanterna i reservation 3 om värdet av skogsbruksplaner, men väl om huruvida de skall göras obligatoriska och om bestämmelser härom skall tillföras skogsvårdslagen eller ej. Också reservation 4 från moderata samlingspartiet handlar om skogsbruksplanerna och om vad som kunde vara en fördelaktig gräns när det gäller den något enklare förteckning över skogsvårdande åtgärder som skall kunna ersätta den egentliga skogsbruksplanen. Vi har därför på grundval av en motion framfört att fastigheter med en årlig tillväxt understigande 200 m? skogsmark skulle ges möjlighet att upprätta denna enklare förteckning över skogliga åtgärder. Inte heller på denna punkt har vi i förhållande till regeringen avvikande mening, då propositionen innehåller förslag om sådan enklare förteckning för mindre fastigheter. Till skillnad från regeringen har vi dock föreslagit en gräns för vad vi anser vara större eller mindre fastighet i detta sammanhang. Kanske var det mest propositionens avsaknad av precisering på den här punkten som gjorde det angeläget för oss att reservera Oss. En viktig del av propositionsförslaget är nytt förslag till lag om flygbesprutning över skogsmark. Regeringsförslaget är i ett mycket betydelsefullt avseende omöjligt att acceptera. Moderata samlingspartiet kan inte tänka sig att frågan om dispenser från det generella förbudet helt lämnas till kommunernas avgörande. Visserligen förutsätter propositionen att skogsvårdsstyrelserna skall avgöra om besprutning skall ske eller ej på områden som ur kommunernas synpunkt inte är av intresse. Men då regeringsförslaget inte förutsätter att några närmare anvisningar skall lämnas för vilkas områden som skall tillåtas besprutas eller ej, är det inte säkert att det över huvud taget blir några områden för skogsvårdsstyrelserna att fatta beslut om. Främst av detta skäl har moderata samlingspartiet i den uppkomma situationen yrkat avslag på regeringens proposition.

Det var kanske inte överraskande. Vi har nu i tidningarna fått redovisat hur det nuvarande systemet fungerar, och jag finner det oroande att endast 10 eller 15 96 av dem som söker tillstånd till besprutning får sådant. Då är det ändå en ganska blygsam areal man ansökt om tillstånd för i förhållande till det behov som har anmälts. Jag tror inte att vi i kemikalieutredningen tog fel när vi bedömde behovet av att använda en vettig och rimlig metod för att komma till rätta med en eftersatt del av skogsbruket. Utgångspunkten var att man under ett eller annat år kanske kunde bespruta 150 000 hektar för att sedermera komma ner till 90 000 hektar och så småningom till ett betydligt mindre antal hektar. Då är de 20 000-25 000 hektar som nu omfattas av ansökan om besprutning en ytterst liten del. Det betyder bara att den eftersatta lövslybekämpningen i våra marker blir alltmer omfattande. Från den utgångspunkten tyckte jag att jordbruksministern var väl svävande i sitt svar. För moderata samlingspartiets del har vi tagit ställning för att använda den här metoden. Vi menar att så betydande säkerhétsföreskrifter för dess användning finns att vi måste visa att vi är beredda att ta ansvaret för att låta skogsbruket få denna möjlighet. På den punkten var jag alltså besviken över att jordbruksministerns svar var så svävande. att det nu framlagda förslaget skall få tillämpas så som det tillämpas av partivännerna i Värmland? Är det meningen att norra och västra Värmland, som bevisligen har utomordentligt stora och avsides belägna skogsmarker, helt skall undantas från en rationell och riktig metod för lövslybekämpning? Det kommer att vara möjligt med jordbruksministerns nu framlagda förslag. Är det meningen att lagen skall få tillämpas på det mycket märkliga sätt som den tillämpas i år? Det generella förbud som vi nu talar om tillämpas ju för första gången i år. För den skull kan det kanske sägas att underlaget för en utvärdering inte är tillräckligt. Vi kan nog ändå kosta på oss att göra en utvärdering, därför att den lag som nu kommer att gälla endast ett år och det förslag som jordbruksministern nu framlagt för riksdagen har den likheten att kommunerna kan använda sin näst intill vetorätt på ett sådant sätt att det helt enkelt skadar ett effektivt skogsbruk. Det finns heller inte någon närmare anknytning mellan kommunernas beslutanderätt och de stora ekonomiska värden som de faktiskt sätter sig över. För den skull finns det enligt vår mening behov av en helt ny lag. Vi har följaktligen velat aktualisera det förslag som kemikalieutredningen för ett par år sedan framförde. Regeringsförslaget innehåller i förhållande till nuvarande ordning en skärpning på en punkt. Det förutsätts nämligen att s.k. fickning, eller som det heter i propositionen selektiva bekämpningsmetoder, i fortsättningen inte skall vara tillåten. Från mycket strikt tillämpad arbetarskyddssynpunkt har jag en viss förståelse för regeringsförslaget, men jag tycker ändå inte att det är acceptabelt. Enskild roteller stubbehandling, som det är frågan om, kan ju aldrig förekomma över större arealer. Tvärtom torde det främsta användningsområdet finnas hos de enskilda skogsbrukarna, där skogsbrukaren själv utför arbetet och således ensam är ansvarig för den eventuella risk som kan förekomma. Med den inställning vi i moderata samlingspartiet har till kemisk lövslybekämpning är det närmast en självklarhet att också denna bekämpningsform skall vara tillåten. I den motion moderata samlingspartiet väckt i anledning av denna proposition har vi utvecklat vår syn på ett effektivt skogsbruk. Det är alltså inte rätt, som Svante Lundkvist säger, att man inte kan utläsa vad partierna vill. Vi har i vår motion utvecklat ett program för ett effektivare skogsbruk. Vi anser att vi måste röja och vårda skogen, vi måste gallra, vi måste gödsla och vi måste dika. Vi måste också använda kemisk lövslybekämpning för att komma till rätta med ett eftersatt problem. Det kallar vi för ett skogsbruksprogram, och det kan ni läsa mera om. Det är alltså klart felaktigt att säga att partierna inte presenterat hur man ser på det framtida svenska skogsbruket. Vi har gjort det. Moderata samlingspartiets mening är att det är utomordentligt angeläget att alla ansträngningar görs för att en stor produktion av virke av hög kvalitet i de svenska skogarna kan äga rum. Härvidlag har vi också, som jag nyss utvecklade, ställt oss bakom användning av kemiska metoder för att komma till rätta med lövslyet. Fru talman! Under förutsättning av bifall till reservationerna 1 och 3, som jag nyss berört, kommer de medel om 10 milj.kr. som i propositionen anslagits för att genomföra regeringens skogspolitiska program att vara obehövliga, varför vi i reservation 13 har yrkat avslag på denna anslagsframställning. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4,5, 7,9 och 13. Det skulle, fru talman, vara lockande att ägna en enda minut åt en kommentar som John Andersson hade i en replikomgång med Sven Eric Lorentzon. John Andersson gjorde faktiskt gällande att det nog var litet si och så med lönsamheten i skogsbruket. Men för den självverksamme, sade John Andersson, går det ju ändå bra. Den där lilla dispyten illustrerar vad John Andersson menar med lönsamhet i skogsbruket. Som bäst, sade John Andersson, får man ersättning för sitt arbete — då har det gått bra. Det är ett mycket märkligt och samtidigt mycket avslöjande synsätt som John Andersson här ger kammaren till känna. Jag tycker att vi skall klara ut det här. Är det inte så, John Andersson, att insatt kapital i skogen på något sätt måste förräntas? Det framgick av John Anderssons resonemang på den här punkten att ni inte har några som helst sådana krav. Har ni inte det — så säg det klart och redigt. Det hjälper inte att ha en sådan tillgång, som John Andersson t.o.m. hade varit ute på möten och bett att få gratis, om han bara fick ägna sig åt detta. Det räcker inte att bara ha ersättning för sitt arbete, om det går riktigt bra. Med den typ av hjälp som jordbruksministern alltså har för regeringens skogspolitik och som John Andersson gett uttryck för är det en fara för svenskt skogsbruk. I svenskt skogsbruk står vi bakom idén att det har stor ekonomisk betydelse. Då får det inte skötas med stöd av kommunister som inte har något lönsamhetskrav. Det kanske inte är farligt om t.o.m. regeringen tyr sig till moderata samlingspartiets skogspolitik, även om jordbruksministern för en stund sedan varnade andra partierna för denna. Detta är en politik som tar sikte på ett effektivt skogsbruk. Det skall skötas, och det skall ge avkastning åt sina ägare, sina förädlare och nationen. Det är en bra skogspolitik som för fram till detta. Den vill vi jobba för.
Fru talman! Arne Andersson i Ljung började med att beklaga att han inte hade lagrådsremissen tillgänglig på eftervintern när debatten började gå i gång ute i bygderna. Det är väl så, Arne Andersson, att vi som sitter i riksdagen brukar avvakta tills det kommer ett förslag från regeringen i form av en proposition. Jag tycker definitivt inte att det är en ursäkt för att Arne Andersson står för en reservation som innebär att han fortfarande inte förstått innebörden i den paragraf om gallringsskyldighet som vi föreslår. Hans namn står på en reservation där det heter så här: ”Skogsvårdsstyrelsen får i särskilda fall medge att röjningen ersätts med tidig gallring. Skogsvårdsstyrelsen har således med befintlig lagstiftning möjligheter att uppnå det i propositionen avsedda syftet.” Det är fel, Arne Andersson. Det bestånd som redan har gått in i gallringsbar ålder kan man aldrig komma åt med röjningsplikten. Man kan väl läsa de handlingar man får, när det stundar till debatt. Sen gör Arne Andersson, inte helt förvånande, en stor sak av att lönsamhet är viktig för den enskilde skogsägaren. Just detta, att skogen i första hand är till för den enskildes ekonomi, går ju som en röd tråd genom moderata motioner och reservationer. Icke ett ord om de människor som drabbas av arbetslöshet, exempelvis när skogsindustrin inte får råvara. Vi har här helt olika ideologiska uppfattningar. Vi socialdemokrater, Arne Andersson, sticker aldrig under stol med, att samhället måste ha det övergripande ansvaret för en vettig hushållning med den viktiga nationella resurs som skogen utgör. När det sedan gäller skogsbruksplaner förstår jag Arne Anderssons dilemma, då han försöker sitta på två stolar samtidigt. Han både vill ha och inte vill ha skogsbruksplaner. Jag tror att det har sin grund i att han, liksom jag, träffar många skogsägare som tycker att det är ett rimligt krav som vi nu ställer. Jag har fullt förtroende för den tillämpning som skogsstyrelsen kommer att utforma med anledning av lagförslaget.
Fru talman! Arne Andersson i Ljung frågade mig om lönsamhetskravet. Jag sade i mitt replikskifte med Sven Eric Lorentzon att jag inte nonchalerar lönsamhetskravet. För det första är jag helt medveten om att det råder mycket stora skillnader mellan skogsägare i södra och i norra Sverige. Jag vill erinra om att när skogspolitikens riktlinjer fastslogs 1979 hade vi i en motion ett krav på ett skogsvårdskonto som skulle utjämna kostnadsskillnaderna mellan olika skogsägare beträffande skogsvården. Det finns verkligt stora skillnader på detta område. Men när diskussionen kommer in på frågan om räntan på skogsinnehavet måste jag få ställa en motfråga: Hur stor ränta skall skogsägaren ha på sitt skogsinnehav utöver den lön han har då han avverkar sin egen skog? Det var bra att Arne Andersson gav mig tillfälle till replik då han tog upp frågan om skogsbesprutningar. Där hade han en viss förståelse för arbetsmiljösynpunkterna då det gäller rätten att ficka skog. Jag vet inte om skogsarbetarna bara genom att Arne Andersson har förståelse för dem kommer att sända honom en tacksamhetens tanke. Att Arne Andersson ställer sig bakom ett förslag som möjliggör fickning kommer nog att göra att skogsarbetarna betackar sig för en sådan förståelse. Då det gäller arealer som nödvändigtvis måste behandlas med kemiska bekämpningsmedel vill jag åter hänvisa till delrapporten från Sveriges lantbruksuniversitet. I den påpekas att det handlar om grovt räknat 33 000 hektar som man anser lämpliga för behandling med kemiska bekämpningsmedel. Men även inom den arealen får man plocka bort en hel del genom att det inte är likartade förhållanden inom hela arealen. Tydligen är det mycket små arealer som man kan säga att det finns behov av kemisk bekämpning för — de är så små att man kan klara av också dem manuellt.
Fru talman! Jo, jag replikerar gärna till John Andersson, och jag tycker det är riktigt att diskutera den politik som ni företräder. Det framgår ju inte alltid i debatten att den nuvarande socialdemokratiska regeringen för att den skall kunna föra sin politik är beroende av att kommunisterna ställer upp på deras sida — annars faller regeringen. Vi skall alltså föra resonemang om er politik och göra det här i kammaren; jag tycker att varje annat synsätt är ett dåligt synsätt. Beträffande räntabiliteten, John Andersson, ligger det bra mycket i det något skämtsamt här tidigare framförda att John Andersson utber sig om att få ta hand om s.k. olönsamma skogsarealer. Det är en mycket listig tanke, John Andersson. Med det synsätt kommunisterna har är det nämligen det enda sättet att inte vara beroende av räntabilitetskravet. Då kan man vandra omkring och göra precis det uttag som man behöver för att kunna försörja sin familj. Men annars — om man förvärvar skog på helt vanligt sätt genom att gå till bank och be om pengar — är man beroende av att också få in de pengarna. Jag förstår att John Andersson faktiskt har satt i system och tänkt igenom detta att hans skogspolitik bygger på förutsättningen att man snällt och prydligt måste be om att få sin skogsareal — annars fungerar inte den politiken. Det är ett observandum för jordbruksministern att stödpartiet har den inställningen till detta ekonomiska kriterium för skogsbruket. Jan Fransson har pekat på att också jag står bakom en reservation som han inte instämmer i. Han har gjort det vid två tillfällen tidigare i dag. Det är alldeles uppenbart att alla vi som står bakom den reservationen har samma synsätt. Det är alltså inte särskilt originellt att jag har det synsättet, och det bör kanske inte ge anledning till någon vidare utvikning.
Fru talman! Beträffande att vi skulle ställa upp för den politik som socialdemokraterna för: Jag har inte i förväg gett Svante Lundkvist någon fullmakt in blanko att jag skall ställa upp på alla förslag som han kommer till riksdagen med. Och jag tror inte heller att regeringen skulle falla om jag i jordbruksutskottet skulle medverka till att något av hans förslag inte skulle gå igenom — jag kan inte tro att det skulle få sådana konsekvenser. Jag vet att det finns också kommunister som har skogsmark och som kanske gått till samma bank som Arne Andersson i Ljung går till om han skall köpa ett skogsskifte. Därvidlag tror jag inte att det är någon skillnad.

Det finns så många underliga sätt att räkna ut lönsamheten i skogen på. Om man har följt med i tidningen Land under några år har man sett exempel på många olika sätt att räkna härvidlag. Det är nästan en omöjlighet att över huvud taget föra en debatt om lönsamhet, eftersom det finns så många olika sätt att räkna på.
Fru talman! Det finns inte många olika sätt att räkna på. Det gäller om skogsbruket skall tillåtas betala sin egen kapitalkostnad eller inte. Och eftersom jag nu har fått reda på att det finns kommunister som lånar pengar på samma sätt som jag vill jag säga: Fråga dem vilket lönsamhetskrav de behöver — de kommer att kunna svara. Sedan kan ni ha en liten kul debatt i det kommunistiska partiet om lönsamhetsfrågor.
Fru talman! Jag är medveten om att jag redan tagit kammarens dyrbara tid i anspråk och förstår att jag inte kan replikera alla de inlägg som kan komma att göras. Det var ändå ett par frågor direkt riktade till mig från Arne Andersson i Ljung som jag måste kommentera. Arne Andersson frågade varför vi ordnade en presskonferens innan vi inför offentligheten redovisade det slutgiltiga förslaget. Långt innan det över huvud taget fanns något material började rykten spridas om vad regeringen eventuellt tänkte föreslå, och det drev hela debatten på sned och gjorde det nödvändigt för oss att informera om huvuddragen i våra ambitioner och våra motiv. Arne Andersson redovisar att man från lagrådets sida har sagt att införandet av avverkningsskyldigheten på detta område är en nyhet, vars principiella betydelse bör betonas. Det är riktigt att det sägs så från lagrådets sida. Det hade ändå varit värdefullt om Arne Andersson hade läst en mening till. I nästa mening står det nämligen så här: ”Från de synpunkter som lagrådet har att beakta ger en sådan skyldighet i och för sig inte anledning till erinran.” Det hade varit klarläggande att ha läst den meningen. Till sist ville Arne Andersson att jag redan nu skall ta ställning till de olika beslut som har fattats i länsstyrelserna om besprutning. Jag vill då säga att eftersom det i det här sammanhanget finns en besvärsrätt och de här frågorna kan hamna på mitt bord, skulle det vara i hög grad olämpligt om jag nu skulle uttala förutfattade meningar om de beslut som länsstyrelserna fattat. I händelse av besvär måste jag ju pröva de olika besvärsärendena. Jag vill rent allmänt till Arne Andersson säga att av den diskussion vi tidigare fört har det framgått klart och tydligt att centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna har samma inställning till restriktiviteten på den här punkten. Vad som gjorde mig så förvånad var att man kunde förena sig med moderata samlingspartiet i fjol och att moderata samlingspartiet kunde förena sig med centern och folkpartiet. Upplösningen skedde ju i år. Att vi sedan kritiserar beslutet från utgångspunkten att det skapar osäkerhet har jag redan tidigare motiverat.
Fru talman! Beträffande den senast framförda synpunkten, om det skall vara restriktivitet eller inte, så är det alldeles uppenbart att det är en stor principiell skillnad mellan att företräda en tillståndslinje med starkt restriktiva inslag och att företräda en förbudslinje med möjligheter till dispenser. Vi gick, för att få någon lösning på frågan i fjol, tillsammans med mittenpartierna med på att lägga fram ett förslag till riksdagen. Vi hyste långt större förväntningar beträffande dispensmöjligheter än vad den hantering som just nu pågår ger anledning till. Vi är mycket besvikna över förslaget. Vi är närmast tacksamma för att Svante Lundkvist gett oss detta tillfälle att komma ifrån ett så dåligt förslag som det vi har medverkat till. Vi sticker inte under stol med att vi tycker att det känns skönt. När det gäller tillgängligheten till lagrådsremissen gagnar det inte saken så mycket att tala vidare om det. Presskonferensen var alltså tillkommen för att skingra ryktesspridning — det var väl så jordbruksministern sade. Vi har tidigare i dag fått kritik av Jan Fransson, en partivän till jordbruksministern, för att vi inte visste tillräckligt mycket om vad presskonferensen gällde. De här två synpunkterna sammanfaller inte tillräckligt väl. En av anledningarna till att debatten möjligen har förts på felaktiga grunder är att vi bara hade ett par A 4-sidor från en presskonferens att utgå från. Från de förutsättningarna förde vi debatten. Sedan finns det vissa saker som är anmärkningsvärda, men det får väl konstitutionsutskottet uttala sig om nästa år vid granskningen av regeringens handläggning. Var det formellt riktigt att föredragning — som det står — förekom i lagrådet under tiden 10-18 februari i år? Det står också vilka herrar, här närvarande, som gjorde föredragningen. Vi fick tillgång till lagrådsremissen den 21 februari, alltså några dagar efter det att föredragningen var klar, och vi tycker därför att vi var illa underrättade! Men eftersom det fanns förutsättningar för att vi skulle bli bättre underrättade än vi blev vill vi inte ta emot kritik för att vi var illa underrättade! Vi var kanske dåligt underrättade, men vi vill inte ha ovett för det här i kammaren. Det var regeringen som satt på det tillgängliga materialet!

Fru talman! När vi i dag debatterar skogspolitiska åtgärder m.m. skall vi komma ihåg att bakgrunden för regeringsförslagen är den rapport om Politik för skogsnäringen som en arbetsgrupp i socialdemokratiska partiet lade fram i april 1978. Förslaget gick ut på att vi måste ha en planerad hushållning för skogsnäringen under samhällets ledning eller, som en tidningsrubrik sammanfattade förslaget: ”Staten måste ta makten i skogen”. Med utgångspunkt i denna skogsrapport har socialdemokraterna, och i synnerhet vissa fackförbund, bedrivit en kampanj mot privata skogsägare på ett osakligt och osmakligt sätt. Det har gjort att alla aktiva skogsägare, som har skött sina skogar efter de biologiska och ekonomiska grunder som skogsvårdslagen avser, känner sig oroliga och därför har framfört skarpa protester. De har t.o.m., när den första lagrådsremissen kom, gått ut i demonstrationer. Och det skall mycket till för att dessa grupper skall göra det! Det har från många håll nästan blivit hets mot folkgrupp när det gällde att skylla alla problem i skogsindustrin på det privata skogsbruket. Både Jan Fransson och jordbruksministern har betonat det ansvar som de enskilda skogsägarna har. Hade de överavverkat på det sätt som domänverket och en del skogsbolag har gjort, hade vi inte haft den virkesreserv som är nödvändig för att ha en uthållig, hög och värdefull skogsavkastning. Riksdagens revisorer har uppmärksammat just att domänverket har överavverkat. Kunde man inte ställa samma krav på domänverket vad gäller ansvar som socialdemokraterna nu ställer på de privata skogsägarna? Man har någon gång skyllt den brist på vedråvara som uppstått på ”penninghungriga skogsägare”. Man har ljugit och sagt att skogsägare haft 50 90 förtjänst på massaved, när det väldigt många gånger i stället var så att de fick lägga till pengar för att gallra och få ut massaveden. Ett antal skogsägare i min hemtrakt erbjöd pappersbruksarbetarna att få gratis massavedsråvara om de bara avverkade och sålde den. Men det kom ingen! 5 Det påstods också att den amerikanska flisen var så mycket billigare än den svenska att man borde köpa den i stället. Men när domänverket importerade av denna, förlorade verket över 60 milj.kr. då flisen senare såldes. Så sent som i nr 7 av LO-tidningen i år säger Pappers ekonom Claes Hellgren: ”Vi gratulerar Svante Lundkvist till att ha hittat ett tekniskt mycket bra och rättvist system. Samtidigt är vi besvikna över att ett så bra system utnyttjas så dåligt. Vi har sagt att avverkningskontot skall vara räntelöst. Det skulle öka den ekonomiska effekten 4-5 gånger. Vi hade också velat ha en S-procentig avgift i stället för de 2,5 920 av skogsbruksvärdet, som förslaget innebär. Regeringen borde tagit i hårdare nu när man hittat ett bra system.” Det var detta av Pappers så lovprisade system som lagrådet och en massiv opinion fördömde, så att regeringen tog tillbaka förslaget om avverkningskonton — och det skall den ha all heder av — och ändrade andra delar. Lagrådet skrev bl.a. att det innebär ett betydande ingrepp i den enskildes näringsutövning och närmast innebär en utökad vanhävdslagstiftning. Sedan kom ett tillägg, som jordbruksministern nyss betonade, men i själva motiveringen till paragrafen talar man om vad man i stället ville ha. Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarnas riksförbund anser att den nu gällande skogsvårdslagen fungerar bra, och skogsvårdsstyrelsens chef ansåg — åtminstone enligt tidningsartiklar — att man nu hade fått tillräckliga instrument för att komma åt försumliga skogsägare. Centern yrkar därför avslag på förslaget om avverkningsskyldighet i utskottsbetänkandet och bifall till reservation 1 med Einar Larsson, centern, som första namn, liksom avslag på förslaget om obligatoriska skogsbruksplaner, där jag yrkar bifall till reservation 3. Skogsbruksplaner är värdefulla som hjälpmedel för skogsägarna — därför skaffar sig fler och fler dem frivilligt. Det har ju varit svårigheter att få hjälp till alla som frivilligt vill skaffa skogsbruksplan. Därför måste det vara bättre att fortsätta att stimulera dem som vill göra det och inte tvinga andra — i synnerhet som det måste vara svårt att förverkliga ett sådant krav under den tioårsperiod som man angett. När det gäller skogsbesprutningen har den förra regeringen lagt fram ett förslag till lag som nyss trätt i kraft, där länsstyrelsen har det övergripande ansvaret men där kommunerna har stort inflytande. I propositionens förslag fattas dispensbesluten av kommunfullmäktige och kan endast överklagas genom kommunalbesvär. Det måste för den enskilda människan kännas som rättsotrygghet. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Skogsägarna känner sig mycket oroliga, inte minst med anledning av alla de förslag som kommer från Skogs-, Pappersoch Träindustriarbetareförbunden om framtida skogsbeskattning, som skulle innebära att man inte kan ta tillräcklig hänsyn till den individuella skogsfastigheten. Vad skogsägarna och skogsindustrin behöver är lugn och ro. Vi kommer alltid att få uppleva att det vissa år kan vara svårare att få fram skogsråvara beroende på väderlek och andra icke påverkbara orsaker. Det är något man måste ta hänsyn till i en näringsgren som är så beroende av naturen som skogsbruket är. Låt oss därför hellre uppmuntra och samsas om en för alla parter gynnsam och långsiktigt inriktad skogspolitik än att fortsätta med en smutskampanj mot enskilda skogsägare. Sverige har, som Anders Dahlgren tidigare påpekat, de lägsta priserna för virkesråvara i de virkesproducerande länderna i Europa och har samtidigt de strängaste naturvårdsrestriktionerna. Även skogsindustrin måste ta sitt ansvar för att i tid få den virkesråvara de behöver och vara beredda att betala för den. Fru talman! Centern vill arbeta för en god skogspolitik där hänsyn tas till naturvård och rennäring utan hot om mer tvång och mer byråkrati och nya beskattningsformer. Jag yrkar bifall till reservation 10 och i övrigt till de reservationer som centern stöder och som har Einar Larsson som första namn.

Fru talman! Jan Fransson har i sitt inlägg tidigare i dag berört de två avsnitt i betänkandet som avser avverkningsskyldigheten och kravet på obligatoriska skogsbruksplaner. Jag skall i mitt anförande kommentera skogsbesprutningarna — så som vi ser på den frågan från mitt partis sida — och så skall jag säga något om de fem reservationer som är fogade till betänkandet och som rör just skogsbrukets kemiska lövslybekämpning. Därmed bemödar vi oss inom mitt parti om att beröra propositionens verkliga innehåll, något som tyvärr inte kan sägas att alla har gjort som företrätt borgerligheten i dag. Våra förslag i fråga om kemisk lövslybekämpning följer den konsekventa inställning till de här frågorna som vårt parti haft alltsedan valrörelsen 1979, då vi slog fast att kommunen skall ha möjlighet att totalförbjuda användningen av lövbekämpningsmedel inom de områden som kommunen själv bestämmer. Kommunen får med andra ord en vetorätt att, om man så vill, totalförbjuda användningen av kemiska medel inom hela kommunen. Det blir alltså ett totalförbud på de områden kommunen så beslutar om, och här kan ingen markägare, vare sig bolag eller enskild, söka dispens. Förslaget innebär att förbudet gäller även inom övriga områden i kommunen, men i fråga om dessa områden får skogsvårdsstyrelsen möjlighet att medge undantag från spridningsförbudet. Den här lagen kommer, om nu riksdagen följer propositionen, att träda i kraft — som har sagts här i dag — den 1 januari 1984. Vi har hållit en rak kurs alltsedan 1979. Vi vill delegera beslutsfattandet till kommunerna och ge dessa möjlighet att, om de så vill, besluta om totalförbud för varje hektar skogsmark som ligger inom kommungränsen. I dag har vi ett förbud med dispensrätt, vilket gäller för alla marker, och i de fall dispensansökningar från förbudet inges skall dessa prövas och avgöras av länsstyrelsen. Behandlingen av eventuellt inkomna dispenser kommer fr.o.m. årsskiftet att flyttas över från länsstyrelsen till skogsvårdsstyrelsen. Vi ger nu kommunerna mandat att fatta beslut i den här frågan. Det tycker jag är riktigt. Vi är inom vårt parti motståndare till att kemiska medel skall få användas inom såväl skogssom jordbruket. Det är en linje som säkert kommer att följas också med den nya lagen. Den kommunala demokratin är bland det finaste vi har, och med det förslag som regeringen lagt fram visar vi i handling vad vi menar med kommunal demokrati och ett decentraliserat beslutsfattande. Det känns bra, tycker jag. Och sedan bevisar vi också att vi inte svajar i den här frågan, utan håller en rak kurs. Hade vi inte haft tilltro till att fullmäktigeledamöterna skulle kunna ta de här besluten, så hade förslaget aldrig blivit utformat så som det blev. Fru talman! Av de 16 reservationer som är fogade till betänkandet handlar 5 om skogsbesprutning. Vill man göra en kort summering av vad de fem reservationerna går ut på kan man säga att centern och folkpartiet anser att det är bra som det är. Man förklarar sig i stort sett nöjd med det beslut riksdagen fattade våren 1982 och den lag som trädde i kraft den 1 januari i år, som inte innebär en förbudslag — märk det! — utan en dispenslag, där länsstyrelsen handhar dispensgivningen. Moderaterna å sin sida vill att skogsvårdsstyrelsen skall ge kommunerna anvisningar om vilka områden kommunerna tänker undanta från dispens möjligheter, medan vänsterpartiet kommunisterna, som John Andersson här tidigare har framhållit, vidhåller sitt gamla krav på ett totalförbud. I fråga om den lagstiftning vi nu har, som trädde i kraft den 1 januari i år, delar vi socialdemokrater jordbruksministerns uppfattning att lagstiftningen inte ger kommunerna ett tillräckligt starkt inflytande över medlens användning i skogsbruket. Dessutom ger lagen, med dess vittgående dispensmöjligheter, utrymme för godtyckliga bedömningar. Detta leder till betydande osäkerhet, vilket helt förtigs i reservationerna från centern och folkpartiet. Genom det förslag som nu presenteras garanteras ett totalt lekmannainflytande över beslutet om vilka områden totalförbudet skall gälla. I reservation nr 7 reagerar moderaterna i utskottet mot att regeringens förslag innebär långt gående möjligheter för kommunerna att utnyttja sin vetorätt. I den moderata reservationen kan man spåra ett missnöje med såväl nu gällande lagstiftning som den av regeringen föreslagna lagen. I moderaternas reservation blir aldrig klart utsagt huruvida man inom detta parti är för eller emot användning av kemiska medel i skogsbruket. Nu har Arne Andersson här i dag talat klartext. Han sade: Vi har tagit ställning för användning av kemiska medel inom skogsbruket. Det är kanske inte så omotiverat, när man ibland i pressen ser rubriker som talar om moderata samlingspartiet som ett sprutparti. Vi anser inom vårt parti, att den principiella utgångspunkten för en lagstiftning på det här området måste vara att kemiska medel skall användas i så begränsad utsträckning som möjligt inom skogsbruket. Det är därför vi framhärdar så starkt i att lagen bör utgå från ett generellt förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel i skogen. Vpk har i anslutning till propositionen presenterat, som Jan Fransson sade här tidigare i dag, en mycket välskriven motion, innehållande många för skogsbruket väsentliga sakuppgifter. När det sedan gäller förslaget till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark vidhåller vpk det tidigare från partiet framställda lagförslaget, vilket innebär ett totalförbud. Här föreligger alltså över huvud taget inga möjligheter att söka och erhålla dispens från förbudet, som skall gälla all skogsmark. Av främst arbetarskyddsskäl anser vi inom vårt parti, att det generella förbudet även skall omfatta fickning och andra s.k. selektiva bekämpningsmetoder, men att det även här bör finnas möjlighet att medge undantag från det generella förbudet. Vad slutligen gäller rennäringen, som nämnts här och som berörs i reservation nr 10, är väl alla eniga om nödvändigheten av att skydda rennäringens intressen. Det finns redan i nu gällande lag anvisningar som omfattar bl.a. riktlinjer för länsstyrelsernas bedömning av om spridning skall få ske över område där renskötsel bedrivs. Här kan jag då hänvisa till den nya skogsvårdslagen, som antogs av riksdagen 1979 och som trädde i kraft den 1 januari 1980. I motiveringen sade departementschefen att skogsnäringen skall verka i samspel med andra samhällssektorer och att i enlighet därmed hänsyn skall tas bl.a. till rennäringen. Vi har alltså tagit hänsyn till rennäringen i och med att vi antog den nya skogsvårdslagen. Det bör nu i första hand ankomma på berörda myndigheter att, i samråd med rennäringens utsedda representanter, ta ställning till på vilket sätt kontakterna mellan rennäringen och skogsnäringen fortsättningsvis skall bedrivas. Vi skall inte här från riksdagen gå in och detaljreglera dessa kontakter. Det måste gå att finna former för ett fortsatt effektivt samrådsförfarande, utan något särskilt initiativ från riksdagens sida. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på reservationerna 6, 7, 8, 9 och 10 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Gunnar Olsson var mycket stolt över den socialdemokratiska kursen. ”Vi svajar inte”, sade han, ”vi har haft en rak kurs sedan 1979.” Det var alltså en villkorad rakhet, vill jag påstå. Om det nu är att svaja eller inte att Grethe Lundblad och f. d. ledamoten av kammaren Åke Wictorsson alldeles före 1979, i varje fall, i kemikalieutredningen hade den uppfattning som vi moderater i dag för fram som ett alternativ till regeringens förslag — det framgick inte av Gunnar Olssons anförande. Efter 1979 har ni inte svajat, och det är väl gott och väl. Men konstigare är alltså inte det förslag som vi nu för fram här i kammaren än att två värderade ledamöter i det socialdemokratiska partiet, som vi känner utomordentligt väl, var med på ett enigt betänkande från kemikalieutredningen om hur vi skulle ställa oss till lövslyhanteringen. Det är alldeles uppenbart att ingen kan ha förutsett — allra minst de nämnda ledamöterna — att även ett annat förslag skulle tillämpas såsom nu sker i Värmland. Men vi har mycket lagstiftning som på ett eller annat sätt begränsar kommunernas möjligheter och kompetens. En av de viktigare delarna i vårt förslag kanske är, Gunnar Olsson, att har man något närmare preciserat vad som ur kommunens synpunkt är att hänföra till sådana områden som skall undantas från besprutning, då får också den besvärsrätt som ni har i ert förslag någon praktisk innebörd. Då kan, om man gör som i Värmland, ett vanligt kommunbesvär innebära att kommunen har överskridit sin kompetens. Då blir det med andra ord icke bara ett formellt besvär, utan det blir också ett besvär i sakfrågan. Det vore intressant att höra hur Gunnar Olsson tänker sig att ett besvär i praktiken skall gå till — om det har någon praktisk betydelse eller om det är ren kosmetika som ni har tillfört ert lagförslag. Jag vet inte varför vår reservation om slybekämpningen var så svårtolkad att Gunnar Olsson säger att det är först här i dag som han har fått reda på vilken uppfattning vi står för. Det var väl inte så bra med läskunnigheten i det fallet. Dessutom har vi stått för denna uppfattning vid inte mindre än tre tillfällen under lika många år. Det är alltså inte någon hemlighet att vi står för uppfattningen att skogsbruket behöver använda kemisk lövslybekämpning. Jag sade i en replik alldeles nyss att vi menar att en restriktiv linje i fråga om tillämpningen är till fyllest för att motverka den oro som allmänheten känner men öppnar möjligheter för skogsbruket att använda en vettig metod, till skillnad från den förbudslag med möjligheter till dispenser som vi nu har. Det visar sig ju nu i dagarna att den förbudslagen inte fyller måttet. Den ger inte de möjligheter som skogsbruket behöver — det är skillnaden.
Fru talman! Det skall inte bli någon större strid mellan Gunnar Olsson och mig i den här repliken. Men eftersom Gunnar Olsson vitsordade att vi från vpk hela tiden krävt ett totalförbud, som vi också har följt upp med en reservation till detta betänkande, vill jag ändå säga några ord. Våra argument för den ståndpunkten är ju väl kända. Lika bekant är att vi i andra hand ansluter oss till det förslag som regeringen nu lägger fram. Jag vill ge Gunnar Olsson rätt i att enligt nu gällande lag tar tydligen inte länsstyrelsen den hänsyn till kommunernas beslut som man ändå försökte ge sken av när den förra lagen antogs. Inte i själva lagtexten men i motiveringen i betänkandet skrev man ju mycket hårt när det gällde principen om hänsyn till kommunens åsikt. Jag måste ge Gunnar Olsson rätt i att vi i detta sammanhang har exempel från Norrbotten; där har man på många håll helt gått emot kommunernas uppfattning. När det gäller rennäringen är jag också med på en reservation. Det är mycket möjligt att man kan finna andra former för att gå rennäringen till mötes i den här frågan. Jag kan bara konstatera att enligt den lag som antas kommer efter den 1 januari rennäringens intressen att behandlas vid minst tre olika myndigheter, nämligen kommunerna, skogsvårdsstyrelsen och produktkontrollnämnden, om denna åter skall ta sig an rennäringens intressen. Jag vill bara erinra om att produktkontrollnämnden har beslutat att upphöra med att befatta sig med rennäringens intressen och hänskjutit detta till länsstyrelserna. I propositionen sägs nu att detta åter skall tillbaka till produktkontrollnämnden. Vi får väl se om det går att finna former för att tillvarata rennäringens intressen. Från rennäringens sida är man missnöjd med att det inte kom med i lagstiftningen.
Fru talman! Arne Andersson i Ljung berörde den utredning där vi från vårt parti var representerade av Grethe Lundblad och Åke Wictorsson, som Arne Andersson nämnde. I det pressmeddelande som gick ut efter den kompromiss som nåddes i utredningen sägs kort och gott att vi måste med kraft bekämpa kemikaliesamhället och sätta stopp för ett system där man sprider ut en massa kemikalier i naturen utan att känna till de långsiktiga konsekvenserna. Detta ställde sig majoriteten i utredningen bakom. När jag har studerat länsoch lokalpress, och även rikspress, har jag uppfattat att man för detta resonemang ute i mötesverksamheten i andra partier. Men när förslagen kommer upp här i kammaren står man inte alla gånger för dem. Det var en kompromiss, Arne Andersson, och pressmeddelandet är en spegelbild av denna kompromiss. Man har åberopat Värmland. Dispensansökningar i vårt län kommer att behandlas på precis samma sätt. De dispensansökningar som avser den kommande besprutningssäsongen är redan avklarade och beslutade i länsstyrelsen. Det är förmodligen sista gången länsstyrelsen får med detta att göra, för efter dagens beslut kommer ärendena att flyttas över till skogsvårdsstyrelsen. Vad som har hänt i de olika länsstyrelserna i fråga om olika partikonstellationer skall jag inte gå in på här, men det är rätt intressant att studera hur man från olika partier —t.o.m. sådana som vill profilera sig som miljöpartier —- har uppträtt just vid behandlingen av de inkomna dispensansökningarna.
Fru talman! Gunnar Olsson hade vänligheten att läsa några rader ur det pressmeddelande som lämnades när kemikalieutredningen lade fram sitt förslag om lövslybekämpningen. Det var bra, för det illustrerar alldeles riktigt hur allvarligt vi ser på kemikalieanvändningen. Vi menar att man måste vara restriktiv, men att skogsbruket i detta fall för att vara ekonomiskt och framgångsrikt är beroende av denna metod. Efter de av Gunnar Olsson upplästa raderna lämnade trots allt utredningen det förslag som moderata samlingspartiet nu har lagt fram här i kammaren —- konstigare är inte vårt förslag. Det var en värdefull komplettering Gunnar Olsson gjorde åt mig, och jag tycker att han skall ha en eloge för det, men den stöder sannerligen inte hans tanke!
Fru talman! Skillnaden mellan vår inställning till detta problem och moderata samlingspartiets ligger i att Arne Andersson, som företräder moderaterna här i kammaren, säger att de accepterar kemiska medel i skogsbruket. Han talar t.o.m. om avlägsna trakter i västra och norra Värmland, där han skulle kunna tänka sig att sådana används. Men det finns inga sådana skogstrakter i de områden som Arne Andersson hänvisar till. Vi vill däremot ha bort användningen av kemiska medel i skogsbruket. Vi vill ha en manuell, mekanisk hantering, inte minst med hänsyn till den höga arbetslöshet som råder. Där har vi skillnaden, och våra resp. partier kan aldrig förenas i denna fråga.

Fru talman! Som en röd tråd genom hela den proposition som vi här behandlar går misstroendet från statens sida mot skogsägarna. Storebrorsmentaliteten, oviljan att låta någon enskild bestämma över sin egendom, kan väl tas som ett utslag av samma företeelse. Det sunda förnuft som vår ungdom, och äldre skogsmän med för den delen, efter utbildning vid våra skogsbruksskolor gett en praktisk tillämpning i våra skogar vill socialdemokraterna nu knuffa åt sidan för att ersätta det med lagparagrafer. Om man vill ställa saken riktigt på sin spets skulle man kunna påstå att det vore lika gott att på en gång slopa all skoglig utbildning, eftersom kunskaper och århundradens erfarenheter ändå får ge vika inför mer eller mindre löst grundat tyckande att vissa åtgärder inte står i överensstämmelse med regeringens syn. Vi känner igen det socialistiska samhället, med dess övertro på paragrafer och teknik — och oförmåga att inse att industrialismen får rätta sig efter de naturens grundlagar som ingen politik rår på. Jag har uppriktigt sagt litet svårt att förstå hur vår saklige och kunnige jordbruksminister kunnat låta ett lagförslag så fullt av brister komma fram, men vi får väl skylla på dåliga rådgivare, som influerats från sådant håll där man nästan verkar panikslagen inför den råvarusituation som man själv genom överetablering varit med om att driva fram. Vi har hamnat i ett besvärligt läge, men jag är ingen pessimist. Jag tror att vi kan lösa problemen, bara vi har klart för oss att vi måste tänka och handla på lång sikt. Vår massaindustri arbetar tyvärr inte med eukalyptusarter med 8 års omloppstid, utan med nordiska träslag med omloppstider på mellan 70 och 150 år. Därav följer att det tar många år att ställa till rätta vad vi i hastigt mod kan ha gjort fel i vår skogsvård. Det långsiktiga skogsbruket har både goda och dåliga år. Dåliga år kan man låta yxan vila, med undantag för den huggning som under alla omständigheter måste ske för att man skall få fram pengar till de fasta omkostnader som tyvärr belastar alla fastigheter. Goda år kanske man överavverkar en aning. Det är just detta som ger skogsbruket en så värdefull ekonomisk ryggrad. Men plockar vi undan en kota — förhindrar vi valfriheten —är också ryggraden borta. En kota må väl gå an, men blir det flera slutar det hela lätt i katastrof. Vi har på många håll för lågt virkeskapital. Det måste ökas genom att man avverkar mindre. Vi drabbas av stormskador och insektshärjningar. Också det måste kompenseras genom mindre avverkning. Vår egen hädanfärd kan vi inte påverka, men vi kan underlätta för de efterkommande att ta vid. Staten gör dock tvärtom allt för att försvåra generationsväxlingen, något som sannerligen blivit tydligt efter den senaste fastighetstaxeringen. Det enda vi äldre kan göra är att spara ytterligare virkesförråd, så att det finns kapital för åtminstone en del av arvsskatten. Allt det här slås sönder av tvångsvisa avverkningar. Det måste vara skogsproduktionen på längre sikt — olika kalamiteter, vartill jag då också hänför skatteuppgörelser, inräknade — som avgör industrins kapacitet, inte tvärtom. Man frågar sig: Är ingreppen i skogsägarnas ekonomiska frihet ett led i en kommande socialisering? Är förmyndarstaten, varje sann socialists hetaste önskedröm, genom sin funktionssocialisering ett förebud till en reell socialisering? Om man på socialdemokratiskt håll tror att det förstatligade jordbruket automatiskt skulle innebära en mönstergill skötsel, som löser alla problem, må det vara nog att hänvisa till riksdagens revisorers yttrande med anledning av verkställd granskning av domänverket, publicerad som förslag nr 12 till årets riksmöte. Jag skall inte här ta upp domänverkets affärer, men en slutsats av revisorernas granskning är att statligt ägande ingalunda är någon garanti för god skogsvård. Inte ens det skatteprivilegierade domänverket har ju kunnat klara den saken. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1. Jag nämnde i början av mitt anförande något om det meningslösa i utbildning, när kunskaper ändå får ge vika inför löst grundat tyckande. Det var propositionens avsnitt om skogsbesprutningen som jag därvid hade i tankarna. Jag kan försäkra att jag själv inte kommer att gråta några tårefloder om lövbekämpning med kemiska medel försvinner. På den förvaltning som jag står för får inte heller förekomma några kemiska preparat. Det är främst av botaniska skäl — det innebär en utarmning av floran. Dessutom tillmäter jag lövet ett inte negligerbart värde; löv är granens moder, skulle man kunna travestera de gamla landskapslagarna. Men förhållandena är olika, och när kemikaliekommittén kom med ett praktiskt, lätt användbart förslag, ter det sig närmast stötande att vetenskapens rön där åsidosätts utan vidare, bara därför att de inte står i överensstämmelse med regeringens syn på saken. Vad tjänade då hela utredningen till? Det är att beklaga att de selektiva bekämpningsmetoderna inte kommer att vara tillåtna. Ett generellt tillstånd därtill hade såväl ur administrativ som arbetsekonomisk och botanisk synpunkt löst de flesta problemen i detta sammanhang. Så några ord om rennäringen, där Tore Nilsson och jag tillsammans har väckt en motion, nr 2328, som föranlett en reservation, nr 10. Det kan onekligen synas egendomligt att jag som medmotionär, och som därtill i utskottet suttit på ärendet, inte är med bland reservanterna, och jag vill här förklara varför.

Man kan också peka på vad Gunnar Olsson alldeles nyss sade, nämligen att kravet på rennäringens omnämnande redan står i den skogsvårdslag som nu gäller. Man kan knappast hävda att utskottet skulle ha gått förbi rennäringen, när frågan har behandlats på i det närmaste två sidor i betänkandet. Jag kan väl hålla med om att tillgodoseendet av rennäringens intressen via lagstiftning om hälsooch miljöfarliga varor inte är den enklaste vägen att gå, men att driva den lilla detaljen till reservation är knappast av nöden påkallat. Jag tycker därför att det missnöje med behandlingen av motionen som John Andersson här nyss omnämnde att han kommit i kontakt med bland samerna inte är helt befogat. Jag tyckte att det kunde gå med det beslut som vi har fattat i den här frågan, eftersom vägen över lagen om hälsooch miljöfarliga varor skall beträdas i första hand, enligt propositionen. Den meningen tolkar jag så, att möjligheter finns att vid behov ta en annan väg utan tidskrävande lagändring — om man vill, är det kanske säkrast att tillägga. Jag måste beklaga att det ibland förefaller som om det vore litet si och så med den goda viljan hos höga vederbörande. Som kammarens ledamöter torde ha lärt sig av en strid vykortsflod under höstsessionen finns det något som heter fjällnära skogar, varibland Kirjesålandet i Västerbotten anses särskilt värdefullt. Det har på något vis kommit i skymundan vid länsstyrelsens planering. För området gäller avverkningsstopp, som visserligen är tidsbegränsat men som förhoppningsvis måtte kunna förlängas. Kirjesålandet är bara en detalj i de fjällnära skogarna, men vad som i anslutning därtill diskuterats visar tyvärr att den tid är förbi, då domänverket med rätta ansågs som föregångare inom naturvården — det var under Bo von Stockenströms och Feodor Aminoffs tid. Det pågår som bekant en inventering beträffande urskogar och renbeten. Jag är inte helt på det klara med hur långt bearbetningen av den utredningen har framskridit, men oberoende av hur slutprodukten ser ut hänger fortsättningen på den goda viljan. Får jag hänvisa till jordbruksutskottets yttrande nr 2 till näringsutskottet vid innevarande riksmöte, enligt vilket resultatet av inventeringarna skall avvaktas ”innan man går i författning om att vidta några mer ingripande skogsbruksåtgärder på berörda arealer. Detta bör gälla såväl avverkningar som vägarbeten.” Näringsutskottet hade för sin del ingenting att invända mot detta yttrande från jordbruksutskottet. Vad har blivit följden? Kirjesålandet har som sagt fått en frist, närmare bestämt till hösten 1984, men exempelvis i kronoparken Skalka vid Jokkmokk går man nu fram med både avverkning och vägbyggen inom sådana områden där vi aldrig kan få motsvarande skog åter. Föraktet för riksdagens utlåtande är suveränt. Hela det fjällnära skogsområdet borde rätteligen klassas som naturvårdsimpediment, inte minst med hänsyn till dess egenskap av lavleverantör till rennäringen. Det är trädlavarnas eller hänglavarnas områden, ovärderliga för rennäringen under den tid då på marken växande lavar och annan föda är oåtkomliga för renarna. En utredning inventerar tillgången på dessa lavar — främst av släktena Usnea och Alectoria, s.k. skägglavar — men den är inte färdig. Vad man vet är emellertid att om nu lavbevuxen skog avverkas, står nya lavträd inte att få. Varifrån skall samerna då få bete till sina renar? Man måste ha full förståelse för att samerna under sådana omständigheter besvärat sig mot domänverkets avverkningsbeslut med yrkande att beslutet inte skall verkställas. Jag har svårt att förstå att avverkningen av dessa icke reproducerbara skogar skall vara så brådskande att man inte kan invänta resultatet av de utredningar som inom en nära framtid är avslutade. Lika betänkligt är att inte ens utgången av ärenden som är föremål för besvärsbehandling kan avvaktas. Utskottet skriver — mot bakgrunden av rätt anmärkningsvärda förhållanden på samarbetets område som framkommit i en skrivelse från Svenska samernas riksförbund: ”Utskottet förutsätter att man kommer att finna former för ett fortsatt effektivt samrådsförfarande utan något särskilt initiativ från riksdagens sida.” Detta är ett starkt uttalande och en stark skrivning från ett utskott. Skulle den förutsättning som här har uttalats slå slint finns det anledning återkomma, och det mycket snart — under 1984 års allmänna motionstid, skulle jag kunna tänka mig, eftersom det knappast kan få dröja längre att få fram regler för det samrådsförfarande som nu inte fungerar. Att här och där plocka in ord om hänsyn till rennäringens intresse tjänar inte mycket till, om den goda viljan saknas. Jag nöjer mig t. v. med att yrka bifall till alla de reservationer där mitt namn är med, dvs. reservationerna 1, 3,4, 5, 7,9, 10 och 13. Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall här ta upp tre avsnitt i vpk-motionen om skogspolitiken. Det är delarna åtgärdspaket för skogsvård, naturvårdsintressen och skogsvägsstöd. Behovet av en intensifierad och förbättrad skogsvård är ostridigt. Följande problem kan iakttas: ökande röjningseftersläpning, otillräckligt antal plantor i många nyplanteringar, otillräckliga kompletteringsplanteringar, ökande lövandelar. Dessutom måste stamkvistning på tall tillgripas som en följd av nuvarande beståndsanläggning, om man vill ha timmer av högre kvalitet än kvinta ur de nyanlagda bestånden. Nu måste det tas krafttag. Nu måste skogen skötas på ett sådant sätt att skördade ytor beskogas och skogen växer. Produktion av värdefullt virke av hög kvalitet i våra skogar måste bli ett viktigt delmål för skogspolitiken. Tillräckliga insatser måste nu göras för att förverkliga dessa mål. Om detta borde en betydande enighet finnas. Omfattande skogsvårdsinsatser och ett jämnt, över hela året pågående avverkningsarbete innebär ett säsongberoende arbetskraftsbehov inom skogsvården. I ett projektarbete som skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län genomfört, Skogen och skogsindustrin i Norrbottens län, har denna fråga särskilt belysts. I två tabeller på s. 108 och 109 i denna rapport visas hur stora säsongvariationerna skulle bli vid olika intensitetsprogram. Tabellerna gör inte anspråk på någon allmängiltighet. Som jag framhöll är beräkningarna utarbetade för Norrbotten. Men de visar omfattningen av arbetstillfällen i ett län. De visar också på ett behov av utbildning och samhällsinsatser för att klara nödvändiga jobb. De här beräkningarna visar entydigt att arbetskraftsbehovet under barmarksperioden i Norrbotten för avverkning och transport samt diversearbeten skulle vara ungefär tre gånger så stort som behovet över hela året. Vpk har i sin partimotion tagit upp de arbetskraftsproblem som kan uppstå, om skogsvårdsinsatserna ökas. Där föreslås att ett åtgärdspaket för Den stora arbetslösheten i skogslänen och det faktum att skogsarbete är ett område där beredskapsmedel kan användas för effektiv samhällsnyttig produktion understryker behovet av att finna lämpliga former för ett statligt åtgärdspaket för skogsvård. Utbildningsinsatserna på skogsvårdssidan har vpk också tagit upp i särskild motion med anledning av proposition 1982/83:150. Vpk föreslår i den motionen bl.a. att skogsvårdsutbildning prioriteras inom arbetsmarknadsutbildningen. Jordbruksministern har ju också gett ett rätt positivt besked om att detta kommer att beaktas, bortsett från att frågan om utbildning inte tagits upp tidigare. Jag övergår nu till frågan om naturvårdsintressena. Ett intensifierat skogsbruk med ökande avverkningar kommer att påverka andra nyttjandeformer. Jag skall beröra några av de mest angelägna naturvårdssynpunkterna, som måste beaktas i lagstiftning och tillämpningsföreskrifter. De fjällnära skogarna finns inom områden som nivåmässigt, klimatologiskt och med hänsyn till allmänna växtbetingelser är mycket svåra att återbeskoga. Tekniken att ta frö från ännu högre belägna platser är inte möjlig att använda i dessa områden som redan utgör gränszon mot fjällbjörken och kalfjället. För renen är skägglaven som under vintern blåser ned till marken ett viktigt betesinslag på vårarna, innan de första barmarksfläckarna blottas av vårsolen. Någon samlad bedömning av hur klimatet sammantaget skulle förändras vid en total avveckling av de fjällnära skogarna har, såvitt är känt, inte utförts. Att följderna skulle bli omfattande är otvivelaktigt. Erfarenheterna från andra områden tyder också på att riskerna för vårflodsöversvämningar ökar. I Karesuando finns 5 000 ha potentiell skogsmark. Det är mark som genom olika avverkningar gjorts kal och där ingen produktion sker. Några planteringar utförs inte. Frö från lämpliga höjdlägen saknas. Detta visar i blixtbelysning farorna med avverkning av fjällnära skog. Skadorna på växande skog och skogsmark vid avverkning på olämplig tid eller om olämpliga drivningsmetoder används är ofta omvittnade. Skadorna skulle minskas om maskiner med lägre marktryck användes. Ytterligare ett sätt att minska dessa skador är att planera drivningarna något bättre. Men också kunnandet och kompetensen inom området naturvård inom skogsvårdsstyrelserna måste öka. Ett praktiskt uppföljande av nödvändiga naturvårdsåtgärder kommer att kräva betydligt ökade personella resurser till skogsvårdsstyrelserna. Till detta finns det anledning att återkomma. När det gäller stödet till skogsvägsbyggande vill vpk att stödet endast skall utgå till privata skogsvägar och inte till storskogsbruket. Den omfattande ägosplittringen inom privatskogsbruket och vikten av att avverkningsviljan och avverkningsmöjligheterna förbättras motiverar ett sådant stöd. Däremot bör storskogsbruket självt stå för sina kostnader för vägbyggande. De skogsvägar som storskogsbruket byggt under senare år skulle säkert ha kommit till även utan statsbidrag. Som skäl för avslag när det gäller medel till andra angelägna ändamål anförs nu ofta statsfinanserna och vikten av att det ges förtur för särskilt angelägna ändamål. Här anser vpk att behovet att spara och prioritera bör leda till att stöd till skogsvägsbyggande endast bör utgå till privatskogsbruket. Därför bör anslaget under D 7. Stöd till byggande av skogsvägar fastställas till 30 milj.kr. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till samtliga vpk-reservationer, som är fogade till jordbruksutskottets betänkande 1982/83:34. Jag skall också ta upp behovet av en virkesfördelningsplan för Norrbottens län. Domänverket är den största skogsägaren i vårt län. Inom Norrbottens län finns stora kustbaserade skogsindustrier, ägda av ASSI och SCA. Dessutom finns ett ganska stort antal inlandssågverk i länet. Hösten 1982 drabbades främst kustregionen och östra Norrbotten av mycket omfattande stormfällningar. Avverkningarna av dessa har gett en god försörjning av virke under detta år. Framtiden verkar inte lika lovande. Domänverket har under en följd av år avverkat en större del än vad som långsiktigt kan tas ut. En minskning av uttagen inom Luleåregionen har påbörjats. Genomförs nu en skogspolitik som leder till ökade avverkningar, kan detta bidra till förbättrade förhållanden för skogsindustrin totalt sett. Inom det virkesfångstområde som exempelvis ASSI har i Norrbottens län utnyttjar bolaget alltmer träddelstekniken vid sina avverkningar. Denna teknik innebär att massadelen i träden tas ut ur skogen okvistad. Träddelarna transporteras därefter till industrin. Vid industrin frånskiljs de virkesdelar som kan användas i massaprocess. Återstående delar går till ASSI:s kraftvärmeverk. Sågningen och en ökning av denna och dess konsekvenser för massaindustrin bör också belysas. Vid sågning tillvaratas ungefär hälften av råvaran som blir sågade produkter. Resten blir avfall och kan användas antingen för produktion av värme eller till massaråvara i form av såghack. Erfarenheterna från ASSI:s träddelshantering har på ett övertygande sätt visat att det inte alltid betyder mindre kokning om man bränner, och ökad sågning gör att ca hälften av totalvolymen utnyttjas för sågning, resten kan användas på annat sätt. I den av länsstyrelsen i Norrbottens län antagna Länsplan 80 betonas vikten av ökad sågning. Staten är i Norrbotten genom domänverket en inflytelserik skogsägare. Domänverket kan användas som en motor i en skogsoch skogsindustripolitik där den totala samhällsnyttan utgör drivkraften. Detta kan åstadkommas på flera sätt. Den utvecklingsväg som ter sig mest tilltalande är ett ökat engagemang från domänverket genom inköp av sågindustrier i inlandet. I andra hand får inlandssågverkens råvarubehov tillgodoses som hittills genom långsiktiga avtal, där domänverket garanterar vissa virkeskvantiteter. Men även i ett totalt perspektiv bör domänverkets starka ställning som storsäljare av rundvirke utnyttjas som styrmedel för att öka sysselsättningsoch förädlingsgraden inom skogsindustrin. Staten bör alltså utarbeta en virkesförsörjningsplan för Norrbottens län. Behovet, främst för inlandssågverken, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Man bör överväga om domänverket skall förvärva ytterligare sågverk i inlandet. riers samlade utbud och virkesanvändarnas sammanlagda behov bör kartläggas. En virkesförsörjningsplan kan byggas upp på ett sådant faktaunderlag. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande 48.
Fru talman! Jag hade tidigare i debatten tillfälle att uttala mig positivt om vissa avsnitt i vpk:s skogsmotion.

Det finns få områden där man har gett personalen så mycket fortbildning för en fråga som inte direkt anknyter till ordinarie verksamhet. Man har sedan 1975 utbildat skogsvårdsstyrelsernas personal när det gäller landskapsvård, floravård, faunavård och ädellövskog. F. n. sysslar man med kulturminnesvård. Jag vet att naturvårdsverket i olika sammanhang brukar framföra detta som ett mönster för hur man utbildar personal. Egentligen borde Paul Lestander be om ursäkt.
Fru talman! Det fordras tydligen inte så mycket för att Jan Fransson skall ha en ursäkt. Men jag tänker trots detta inte be honom eller någon annan om ursäkt när det gäller denna fråga. Vad som har hänt är att Jan Fransson tydligen inte har lyssnat på mitt inlägg tillräckligt noga. Jag har sagt följande: ”Men också kunnandet och kompetensen inom området naturvård inom skogsvårdsstyrelserna måste öka.” Även om det finns en rätt hög kompetens kan man väl önska att den skall öka. Jag finner ingen anledning att för ett sådant påstående be någon — allra minst Jan Fransson — om ursäkt.
Fru talman! Det är inte mig som Paul Lestander bör be om ursäkt utan de människor som sysslar med detta. Jag tycker att anständigheten kräver att man respekterar ett mycket ambitiöst arbete.
Fru talman! Jag respekterar faktiskt alla människor som arbetar ambitiöst. Men om man har ännu högre ambitioner och menar att kunnandet och kompetensen inom skogsvårdsstyrelserna inom området naturvård måste öka, finner jag inte att det är någon anledning att be om ursäkt. Det är en ambitionsfråga — inte en oförskämdhetsfråga. Jan Franssons insikter i hur språket används är tydligen inte tillräckliga för att inse det.